er ära fören Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. För ungefär två år sedan aktualiserades frågan om Sverige hade bedrivit någon kärnvapenforskning. Tidningen Ny Teknik hävdade att en sådan forskning hade förekommit ända fram till 1972. Då, för två år sedan, tog jag upp denna fråga i riksdagen och krävde bl.a. en opartisk utredning. Tyvärr fick jag inte gehör för detta krav, utan en person inom försvarsdepartementet fick göra denna utredning. Den har nu offentliggjorts. Betydande kritik har riktats mot utredningen. Det har ifrågasatts om den verkligen ger en riktig bild av huruvida vi hade ett kärnvapenprogram på 1960-talet eller inte. Det är bakgrunden till att jag har ställt denna fråga. Detta kan nu synas vara historia och inte så väldigt relevant för vår aktuella säkerhetspolitik. Men det är en fråga av mycket stor principiell räckvidd. Det fattades ett klart riksdagsbeslut om att kärnvapenforskning inte skulle bedrivas. Har sådan forskning ändå skett är det allvarligt. Därför är det viktigt att vi får frågan klarlagd på ett sätt som väcker ett absolut förtroende och som inte behöver ifrågasättas. Statsrådet använder litet glidande formuleringar om den kritik som har riktats mot denna utredning. Han talar om ”ett par tidningsartiklar” och döljer därmed det faktum att det är forskare på området som har kritiserat den avgivna rapporten. Han säger vidare att kritiken gäller ”bedömningen” och inte ”faktaunderlaget”. Vad man från forskarhåll har kritiserat är att redovisningen är ofullständig, dvs. att det råder brist på fakta. Viktiga delar är hemligstämplade, varför man på den grunden inte kan få en riktig bild av det hela. Min fråga är slutligen: Vad är regeringen beredd att göra för att undanröja alla misstankar om att Sverige har bedrivit kärnvapenforskning på 1960 talet?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det föranleder givetvis en följdfråga, även om chanserna är minimala att folket på läktaren skall få se en minister svara på en följdfråga. Men man vet ju aldrig. Tillämpningen av praxis i detta sammanhang är ytterligt otillfredsställande. Enligt min mening — och den är jag långtifrån ensam om — håller Sverige på att bli en uppsamlingsplats för diplomater, som har utvisats från andra länder på grund av spionage eller som har lämnat andra länder därför att de har avslöjats med spionage. Efter en tid dyker de upp i Sverige. Alla är inte beskickningschefer eller generalkonsuler, även om vi har också sådana. Regeringen har väl alltid rätt att uttala sig om huruvida en person som skall börja vid en ambassad eller ett konsulat i Sverige är önskvärd. Det är ett riktigt konstaterande att den sändande staten har rätt att fritt utse medlemmar av beskickningsoch konsulatpersonal. Men om säpo avstyrker — det hände ju nyligen att säpo avstyrkte godkännande av en diplomats vistelse i Sverige — har väl regeringen fortfarande möjlighet att förklara att personen i fråga inte är önskvärd. Det är inte detsamma som att man avvisar personen. Det vore ett sätt att minska antalet sådana diplomater i vårt land som av andra länder har avslöjats såsom spioner.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för detta svar. Jag gläder mig särskilt åt att utrikesministern var generös nog att replikera. Ofta urartar dessa frågestunder bara till att bli uppläsningsaftnar. Statsrådet läser upp sitt svar och sedan går man till nästa fråga. Det var mycket upplysande att få höra att myndigheten inte tidigare har ställt sig avvisande och att regeringen därför på ett korrekt sätt har behandlat det ärende som vi båda tänker på. Som alla vet skall man undvika att nämna namn i en känslig fråga. Min förhoppning är att utrikesministern kommer att vara mycket vaksam i fortsättningen när det gäller att godkänna vistelse i Sverige för diplomater som har utvisats från andra länder.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är inte så många dagar sedan det rapporterades att inte bara Irak utan även Iran använder kemiska vapen i kriget dem emellan. Jag tror inte att utrikesministern och jag har några meningsskiljaktigheter när det gäller synen på kemiska vapen. De är ett brott mot folkrätten. Vi har dessutom gemensamma förhoppningar om att en konvention om förbud mot kemiska vapen skall kunna förhandlas fram, kanske redan nästa år. Inom ramen för CD-förhandlingarna i Genéve diskuteras frågan om kemiska ämnen som kan utnyttjas både civilt och militärt, liksom frågan om exportkontroll. Sverige har ju inga kemiska vapen och tillverkar inga sådana. Vi har dessutom, som utrikesministern säger, en obetydlig handel med kemiska substanser som kan utnyttjas för både civilt och militärt bruk. Det är naturligtvis mot bakgrund av de oegentligheter som förekommit inom svensk vapenexport som jag ställt frågan. Det finns naturligtvis risker att Sverige kan utnyttjas som transitland och att på det viset kemiska 65 substanser för civilt bruk skulle kunna komma till användning för militärt bruk i andra länder. Det är därför nödvändigt, anser jag, att Sverige har en sådan kontroll att detta kan förhindras. Flera länder har infört exportrestriktioner för utgångsmaterial vid tillverkning av kemiska stridsmedel. De är främst riktade mot Irak. Om de är tillräckliga nu, när uppenbarligen även Iran använder kemiska vapen, är ju en intressant fråga i sig. Jag är nöjd med svaret. Det är bra att frågan utreds för Sveriges del och att vi ser till att vi inte blir mellanhand i handeln med kemiska ämnen som kan utnyttjas militärt. Jag utgår också från att vi efter kartläggningen får en gemensam diskussion i nedrustningsdelegationen om denna fråga. Tack för det positiva svaret.

Herr talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan precisering av lagstiftningen att putsdukar, trassel och trasor som innehåller lösningsmedel, färg, lack, olja och lim omfattas av begreppet miljöfarligt avfall och därmed kan tas om hand på ett ur miljösynpunkt tillfredsställande sätt. I förordningen om miljöfarligt avfall anges de avfallsslag som hänförs till miljöfarligt avfall. Förordningens huvudgrupper av miljöfarligt avfall kompletteras med en vägledande förteckning som utarbetats av naturvårdsverket. Denna förteckning är inte en uppräkning av allt som är miljöfarligt avfall utan exempel på avfall som omfattas av förordningen. I en sådan förteckning kan inte alla produkter tas upp som förorenats och därigenom blivit att betrakta som miljöfarligt avfall. I tveksamma fall får bedömningar göras om huruvida avfallet kan ge skador eller innebära fara eller risk för människor och miljö. Som exempel på miljöfarligt avfall i naturvårdsverkets förteckning nämns bl.a. trassel och trasor som innehåller ej uthärdad färg, lack eller lim. Undantag görs endast när avfallet är bundet till materialet och inte kan utlakas eller avrinna. För oljeavfall gäller undantag om oljeinnehållet är ringa och risken för avrinning av olja är liten. Det är omöjligt att i en förordning exakt ange var gränsen går för när trasorna blir miljöfarligt avfall. Dessa bedömningar måste i tveksamma fall göras av avfallsproducenten och tillsynsmyndigheten med hänsyn till riskerna för människor eller miljö. Jag vill emellertid slå fast att nuvarande regler enligt vad jag nyss redovisat ger de ansvariga tillsynsmyndigheterna möjlighet och skyldighet att ingripa. Jag förväntar mig att så sker.

Prot. 1986/87:129 Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. 22 maj 1987 Jag hade hoppats på ett löfte om en mer preciserad lagstiftningeler et XX — Om omhändertagande löfte om att ansvariga myndigheter kommer att ingripa. Det rör sig nämligen Ii om stora mängder lösningsmedel och om stora mängder avfall av det här SVUTe lnnehällanae lösningsmedel slaget. Det är väl ingen som riktigt vet hur mycket det är och vart det slutligen tar vägen. Inom den grafiska branschen har det gjorts vissa beräkningar, som visar att vart och ett av de 100 största tryckerierna producerar ca 300 kg våta färgoch lösningsmedelsbemängda putsdukar per vecka, vilket skulle bli ca 1 500 ton per år. Mängden lösningsmedelshaltigt avfall är sannolikt större. Även mindre tryckerier och annan industri har samma behov av rengöring. Reglerna måste vara klara och entydiga, om detta avfall skall omhändertas och behandlas på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Att endast ta hand om de trasor som innehåller stora mängder avfall eller är så våta att de droppar skulle innebära att färgrester och lösningsmedel hamnar i naturen. En normalanvänd trasa innehåller ca 60 96 miljöfarligt avfall i form av kemikalier och tungmetaller. Allt arbete med lösningsmedel innebär en hälsofara. Att minimera riskerna såväl i arbetsmiljön som i den yttre miljön är en nödvändighet. Personal som hanterar trasorna skall i minsta möjliga mån utsättas för lösningsmedel, och så få trasor som möjligt skall hamna i de vanliga soporna. Det finns i dag teknik för att omhänderta och transportera lösningsmedelsbemängda trasor i ett helt slutet system utan läckage av lösningsmedel till omgivningen. Likaså finns det teknik för återvinning av avfallsprodukter. Förutsättningar finns för att lösa detta miljöproblem, men resurser och stöd måste till för att allt avfall skall ta den rätta vägen.
Herr talman! Jag avsåg att med svaret klargöra problemet i denna kammare, och något mera auktoritativt ställe finns det ju inte. Den nuvarande lagstiftningen ger tillsynsmyndigheterna både rätt och skyldighet att ingripa. Detta skall ske enligt miljöskyddslagen, och kommunerna har ett ansvar på avfallshanteringsområdet. Man bör alltså efter mitt uttalande här i kammaren ha fullständigt klart för sig att det inte är lagen som brister utan möjligen sättet att tillämpa den ute i kommunerna och på annat håll där det föreligger ett ansvar. Vi måste alla hjälpas åt för att se till att hanteringen sker på rätt sätt. Jag vill tillägga att landshövding Sven Heurgren den 1 september i år kommer att redovisa sin utredning om miljöskyddets organisation och om hur miljöskyddet skall kunna förstärkas för att det skall bli en effektivare miljövård, bl.a. i kommunerna.
Herr talman! Det är inte tillfredsställande som det är i dag. Jag hoppas verkligen att det blir en bättre information om och bättre kontroll av hanteringen av detta avfall. Som det nu är vet vi inte vart en del avfall tar 67 vägen.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig om jag avser att omgående vidta ytterligare åtgärder för kalkning och gödsling av de mest utsatta skogarna i Skåne. Siw Persson ställde nyligen en liknande fråga till mig angående kalkning och gödsling av Allerumsskogen i Skåne. Jag redogjorde då för vad som nu gäller beträffande kalkning och gödsling av skogsmark samt om den forskningsoch försöksverksamhet som ännu pågår i bl.a. Skåne. Av Siw Perssons senaste fråga framgår inte vad som ytterligare har hänt och som aktualiserar omedelbara åtgärder för skogarna i Skåne. Jag hänvisar därför till det frågesvar som jag lämnade i riksdagen i början av maj. Därutöver får jag framhålla följande: Jag vill understryka att regeringen ser med yttersta allvar på de omfattande skogsskador som konstaterats i sydvästra Sverige, särskilt i Skåne och Bohuslän. Alla ansträngningar kommer att vidtas för att reparera redan uppkomna skador och förhindra att de förvärras. Den försöksverksamhet och den utvärdering av programmet mot luftföroreningar och försurning som nu pågår syftar till att skapa bästa möjliga underlag för att vi skall kunna välja de mest effektiva metoderna för det fortsatta arbetet. Jag vill, herr talman, avslutningsvis framhålla att det viktigaste självfallet är att angripa källorna till skadorna.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag är beredd att medverka till att stimulanser införs för rening av avgaser från de äldre bilar som inte har katalysatorrening. Inom miljöoch energidepartementet pågår för närvarande ett intensivt arbete med bilavgasfrågor: Inför halvårsskiftet kommer en ny bilavgasförordning att utfärdas i anslutning till den nya bilavgaslag som riksdagen fattade beslut om i december 1986. Statens naturvårdsverk har nyligen till miljöoch energidepartementet kommit in med förslag till en skärpning av kraven i fråga om avgasutsläppen från de tunga fordonen. Även den fråga som Lars Ernestam nu tar upp bereds inom miljöoch energidepartementet. Den inrymmer emellertid i sig flera komplicerade frågeställningar. Jag är därför för dagen inte beredd att lämna besked om när regeringen kommer att ta ställning till denna fråga.

Herr talman! Jag har tagit upp den här frågan mot bakgrund av biltrafikens allt större betydelse när det gäller kväveutsläppen och dessa föreningars alltmer dokumenterade betydelse i försurningsprocessen. Kväveutsläppen ökar i stället för att minska. Från folkpartiet har vi kritiserat att införandet av katalysatorreningen kom för sent. Utredningsarbetet tog för lång tid. Den befintliga bilparken, alltså den utan rening, kommer att finnas kvar under mycket lång tid. Bilarnas livslängd ökar, och en stor del av bilparken utan rening kommer att finnas kvar långt in på nästa århundrade. Riksdagens majoritet har sagt att de möjligheter som finns att minska existerande utsläpp skall tas till vara. Vii folkpartiet vill gå längre. Vi har sagt att det måste komma till stimulanser för att även utsläppen från den befintliga bilparken skall minska. Vad avser nu miljöministern att göra? Jag har ställt den här frågan till Birgitta Dahl i flera debatter och inte fått något svar. I dag får jag ett svar. Vi har ännu inte sett de förslag.som Birgitta Dahl nu hänvisar till. Men vad kommer i övrigt att hända? Kommer det att räcka? Jag ser då fram mot den period som kommer efter år 2000. Birgitta Dahl säger att det föreligger tekniska svårigheter. Men jag säger att frivillighet och stimulanser är en framkomlig väg. I dagarna har en rapport publicerats som visar att flygtrafikens utveckling fram till år 2000 kommer att uppväga de vinster som eventuellt kan göras genom katalysatorreningen. Nu vill jag ställa en fråga till Birgitta Dahl: Hur skall det vara möjligt att nå det mål som Birgitta Dahl har ställt upp till år 1995 om 30 96 reducering av kväveutsläppen, om man inte vidtar fler och radikalare åtgärder i fråga om biltrafiken, eftersom biltrafiken är en av de allra mest betydelsefulla källorna då det gäller kväveutsläppen?
Herr talman! Vi är mycket djupt och allvarligt medvetna om vägtrafikens, inte biltrafikens roll — jag säger det för att understryka de tunga fordonens roll — när det gäller de ökande miljöskadorna. Beslutet om en skärpning av avgasnormerna och införande av blyfri bensin var ett viktigt beslut, men självfallet räcker inte det för att vi skall nå de mål som vi har ställt upp. Dessutom skulle vi behöva minska kväveutsläppen med mer än 30 9 för att nå fram till vad naturen tål. Det är därför, enligt min mening, en rad uppgifter som behöver göras. Det är klart att vi behöver vidta åtgärder för att förbättra de äldre bilarna. Man kan säkerligen pressa de nya bilarnas prestationsförmåga ytterligare. Vi måste nu mycket snabbt gå vidare med kraven på de tunga fordonen. Vi måste vidare redan nu sätta upp sådana normer för fordonens egenskaper vid sekelskiftet att vi får i gång en utveckling som kan leda fram till nya fordonstyper och trafiksystem som i princip inte orsakar några utsläpp, eller så långt som möjligt inte gör det. Dessutom behövs insatser när det gäller flyget och utbyggnaden av tågtrafiken. Allt detta arbetar vi med, inte bara nationellt här hemma i Sverige, i regeringskansliet och i dialog med svensk industri, utan även internationellt. Under de senaste två veckorna har jag diskuterat dessa frågor dels med OECD, dels med vårt främsta samarbetsland i Europa, nämligen Västtyskland.
Herr talman! Jag frågade hur vi skall nå målet, och jag nämnde Birgitta Dahls mål på 30 96 reducering. Vi behöver gå längre, säger Birgitta Dahl. Ja, det är just det som vi från folkpartiet har sagt. Vi säger att vi skall komma fram till 50 20 reducering. Men det har vi fått reservera oss för här i riksdagen. Samtidigt som Birgitta Dahl arbetar för katalysatorreningen har finansministern kommit med ett förslag om höjning av bilaccisen, som precis neutraliserar dessa möjligheter. Jag har några förslag till stimulanser. Eftersom vi inte får några förslag från miljöoch energiministern skulle jag vilja räkna upp några av mina förslag. Kan regeringen tänka sig att höja bilskrotningsavgiften, så att man får bort många äldre fordon? Kan man få katalysatorrening även på äldre bilar? Hur blir det med A 20-kraven om skärpning av normerna? Hur länge skall den beredningen på det området fortsätta att arbeta? Detta är tre konkreta frågeställningar. Om några av dessa saker genomfördes skulle det kunna betyda ganska mycket positivt.
Herr talman! Jag har stor respekt för Lars Ernestams kunnighet och engagemang i dessa frågor, och våra diskussioner brukar präglas av saklighet på grund av att Lars Ernestam är väl påläst. Därför smärtar det mig att behöva tala om för Lars Ernestam att man har fattat beslut om och genomfört A 20-kravet. Jag tycker inte att någon av oss skall tala illa om den uppgörelse som vi nu har om bilaccisen och satsningen på kollektivtrafiken. Det är, inte minst ur miljösynpunkt, en mycket bra uppgörelse. Så tala inte illa om den nu så här i efterhand!
Herr talman! Både miljöoch energiministern och jag vet ju att det finns delar av A 20-kraven som har visat sig vara svåra att få uppfyllda. Birgitta Dahl tar även upp frågan om de tunga fordonen. Vi har begärt en rening också när det gäller dessa fordon. Men det är ju personbilarna som är det stora och tunga problemet vad beträffar utsläppen.

Herr talman! Karl-Anders Petersson har frågat mig vad som har gjorts för att återuppta verksamheten vid institutets för vattenoch luftvårdsforskning kontor i Karlskrona. Karl-Anders Petersson hänvisar till en skrivelse som länsstyrelsen i Blekinge överlämnat till mig den 19 januari 1987. Länsstyrelsen föreslår i skrivelsen att de statliga insatserna rörande Östersjön som naturresurs skall ske genom ett särskilt Östersjöinstitut, till vilket fiskeristyrelsen, naturvårdsverket, SMHI och IVL skulle knytas. Institutet skulle placeras i Karlskrona. I augusti 1986 tillsatte regeringen en aktionsgrupp mot havsföroreningar. På aktionsgruppens uppdrag har statens naturvårdsverk utarbetat en aktionsplan som överlämnats till regeringen den 15 maj 1987. I denna föreslås bl.a. att en permanent basorganisation för marin forskning byggs upp. För att undvika en ofördelaktig splittring av resurserna torde det enligt förslaget vara naturligt att i första hand koncentrera satsningen till de tre föreslagna baslaboratorierna vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå. Aktionsplanen kommer under sommaren att behandlas av remissinstanserna. Regeringens ställningstagande kommer därför att redovisas först efter det att remissvaren inkommit och den interna beredningen avslutats inom regeringskansliet. I sammanhanget vill jag också erinra om att den översyn av miljövårdsorganisationen som regeringen beslutat om kommer att överlämnas till regeringen senast den 1 september. I översynen kommer organisatoriska frågor som berör bl.a. miljöforskningen att behandlas. Av vad jag nu har anfört framgår att ställning till frågan om ett Östersjöinstitut bör tas i samband med att beslut fattas om aktionsplanen mot havsföroreningar.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min fråga. Såväl lokaliteter som utrustning vid IVL-kontoret i Karlskrona är tillgångar som borde utnyttjas för att visa vad som sker med Östersjöns marina miljö. När jag ställde en fråga till miljöministern i början av december förra året fick jag veta att miljöministern ”i hög grad uppmärksammat den allvarliga föroreningssituationen både i Östersjön och i våra havsområden i övrigt. Vid miljövårdsberedningens sammanträde i juni 86 presenterades mycket oroande rapporter om syrebristen och miljögiftsbelastningen i Östersjön.” Under denna tid har IVL-anläggningen i Karlskrona varit obemannad och outnyttjad. Det var vår möjlighet till forskning i södra Östersjön. Vi har litet svårt att förstå sambandet mellan miljöministerns löfte och intresse och de praktiska insatser som gjorts under tiden. Sveriges matfisk landas till 80 9o från Östersjön, den allra största delen från södra Östersjön. En rad förändringar av miljöförhållandena i Östersjön har observerats under de senaste decennierna. Det är i många fall helt klarlagt att dessa förändringar orsakats av oss människor. Detta gäller bl.a. skador som orsakats av t.ex. utsläpp av en del svårnedbrytbara gifter. I andra fall kan tvekan råda i vad mån iakttagna förändringar i avgörande utsträckning har orsakats av mänskliga aktiviteter. Detta gäller exempelvis de allt större delar av Östersjön som i dag är syrefria. Allt fler experter tolkar numera de iakttagna växande områdena med svavelväte som till stor del åstadkomna genom mänskliga utsläpp. Yrkesfiskarna har på senare år fått allt sämre fångster och därmed sämre utkomstmöjligheter. Detta har säkerligen till största del sin orsak i Östersjöns försämrade miljö. Våra kunskaper om samspelet mellan olika miljöfaktorer är tyvärr för dåliga för att vi med någon större säkerhet skall kunna förutsäga utvecklingen i Östersjön. Vi måste effektivisera forskningen kring den marina miljön i Östersjön. Hur påverkar utsläppen från industrier, jordbruk och bilar mottagaren havet? Kväveutsläppen från våra kommunala reningsverk oroar också verkligen; vi ligger t.ex. långt efter Danmark när det gäller forskningen på detta område. Samtidigt står IVL:s resurser i Karlskrona outnyttjade. Vi behöver bygga — Prot. 1986/87:129 ut IVL i Karlskrona till ett riktigt Östersjölaboratorium. 22 maj 1987 Skall jag verkligen tolka miljöministern så, att ingen havsforskning kan

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har i sin fråga bett mig precisera vad som avses med ny energi enligt socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott. Man kan naturligtvis leka med orden, som Sten Andersson gör, och göra begreppet ny energi till något märkligt som länge fängslat vetenskapsmän och forskare världen över. Jag anser emellertid att det är viktigare att nu inrikta alla krafter på praktiskt utvecklingsarbete av de tekniker som skall ersätta olja och kärnkraft i vårt energisystem än att leka med ord.
Herr talman! För 14 dagar sedan fick statsrådet vid en interpellationsdebatt fyra gånger frågan: Vad menas med ”ny energi”? Det var tyst som i faraos gravkammare. När jag läser det svar jag har fått i dag, kan jag förstå varför statsrådet inte svarade: Det finns inget svar på den frågan. Statsrådet tycker att det är fel att leka med orden och göra begreppet ”ny energi” till något märkligt som länge fängslat forskare världen över. Men, fru statsråd, det är inte något märkligt, det är mycket märkligt. Det här är ingen lek med orden. Ni har fört fram begreppet ”ny energi”, och jag har frågat. Till slut, herr talman! Statsrådet säger att man nu skall satsa alla goda krafter på att få fram nya tekniker som skall ersätta olja och kärnkraft. Då frågar man: När ni nu har bestämt att ni skall avveckla två aggregat fram till 1996, har ni också bestämt vad ni skall ha i stället? Det är väl litet bakvänt. Det är bättre att först tala om vad man skall ha innan man avvecklar.

Herr talman! Bengt Westerberg har frågat mig om regeringen avser att lägga fram några förslag om utökad användning av miljöavgifter. Låt mig först konstatera att vi i Sverige har ett antal miljöavgifter och att dessa har ökat i antal under senare år. Exempel på dessa är den särskilda miljöskyddsavgiften samt avgifterna för prövning och tillsyn enligt miljö 73 skyddslagen, avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel, skatt på olja och kol, skatt på dryckesförpackningar och avgift på miljöfarliga batterier. Dessa är alla inriktade på att minska användningen och utsläppen av de ämnen som Bengt Westerberg tar upp i sin fråga. En ökad användning av miljöavgifter och andra ekonomiska styrmedel kommer att aktualiseras i olika sammanhang. Som ett exempel på detta kan jag nämna det fortsatta arbetet med att begränsa användningen av freoner. Naturvårdsverket har nyligen presenterat en rapport med förslag till skydd för ozonskiktet. Förslaget innebär bl.a. att en styrande avgift införs på import av vissa freoner. Förslaget kommer att remissbehandlas, och remisstiden går ut efter sommaren. Därefter kommer regeringen att ta ställning till de av naturvårdsverket föreslagna åtgärderna inkl. möjligheten att införa en särskild miljöavgift. Frågan om miljöavgifter behandlas också av miljöskadefondsutredningen, som lägger fram sitt betänkande om någon vecka. Enligt vad jag erfarit diskuterar utredningen olika former av avgifter, bl.a. avgifter på särskilt miljöfarliga utsläpp, där avgifternas storlek sätts i relation till utsläppens omfattning. Frågan om att i ökad utsträckning använda ekonomiska styrmedel som alternativ eller komplement till regleringar och andra administrativa styrmedel för att uppnå miljöpolitiska mål prövas således i regeringskansliet. Utgångspunkten för det arbete som nu pågår är dels att den som förorenar miljön skall svara för de kostnader som förorenaren orsakar, dels att ekonomiska styrmedel som driver på utvecklingen mot mindre miljöfarlig verksamhet måste förenas med hårda utsläppskrav och en effektivare organisation.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Det är glädjande att det finns en mer positiv ton i det här svaret än vad som varit fallet många gånger tidigare när vi från folkpartiet fört fram tanken på ökade avgifter på miljön. Tyvärr har inte den positiva inställning som jag tycker mig läsa in i svaret nått alla socialdemokrater. I jordbruksutskottets betänkande där folkpartiets förslag om miljöavgifter behandlas är man fortfarande helt avvisande till tanken. Jag hoppas att miljöministern skall få sina partivänner med på dessa förslag så småningom. Fortfarande saknas tyvärr engagemang för den här frågan i miljöministerns svar. Det var bara några månader sedan som Birgitta Dahl här i kammaren framförde det gamla argumentet att ingen skall kunna köpa sig fri från ansvaret för miljön. Det är, som naturvårdsverket betonar i sin bilaga till långtidsutredningen, ett effektivt men tvivelaktigt slagord. I själva verket är de s.k. restutsläppen, dvs. de utsläpp som ligger under den tillåtna nivån, i dag helt gratis. Detta vill vi ändra på genom att sätta pris på miljön. Vi har från folkpartiets sida föreslagit att sådana här avgifter skall införas på utsläpp av svaveldioxider, kväveoxider, organiska lösningsmedel, klorerade lininrester, freonanvändning och en del annat. Jag finner det mycket glädjande att naturvårdsverket nu kommit med ett förslag om avgifter på freon. Det är bra att miljöministern är beredd att i positiv anda pröva det förslaget. Det skulle vara önskvärt med avgiftsanvändning på andra områden, t.ex. när det gäller kväveoxider som förorsakar stora problem för miljön. Därför efterlyser jag ett något kraftfullare engagemang från miljöministern när det gäller att använda alla till buds stående medel, inkl. miljöavgifter, för att föra en mera framgångsrik miljöpolitik.
Herr talman! Det är så i den här frågan att i grundläggande ting ligger vi varandra mycket nära. Bengt Westerberg har rykte om sig att vara saklig i politiken. Det försöker vi också vara i den här frågan. Just nu korsas luften av en rad förslag om avgifter och fonder som skall användas i miljösyfte. De flesta av dem har goda motiv för sig, men alla är inte lika väl genomtänkta. Det är den ena sidan. Den andra är att vi faktiskt redan har ett mycket stort antal avgifter och skatter, nästan så att det börjar bli en snårskog, just för att förhindra miljöskador.

Av Bengt Westerberg — han är som sagt känd för att vilja vara saklig — hade jag väntat mig respekt för att regeringen också vill vara saklig.
Herr talman! Jag vet inte om energioch miljöministern på något sätt ville antyda att detta med sakligheten var oförtjänt. Jag försökte nog vara saklig i mitt inlägg också. Vi kan konstatera att det finns en rad utsläpp som i dag är gratis. Vi sätter tak för företagens utsläpp när vi säger att de upp till detta tak får släppa ut svaveloxider, kväveoxider, lösningsmedel och annat utan att det kostar någonting. Det är detta som vi vill sätta stopp för genom att sätta ett pris på miljön. Det här har ingenting med bristande saklighet att göra, utan det är av omsorg om miljön som vi tycker att detta är mycket rimligt. Kväveutsläppen är ett bra exempel på hur miljöavgifter kan användas i miljöpolitiken. Vi har utsläpp från många olika källor, och det är det totala utsläppet som vi vill begränsa. Naturvårdsverkets uppfattning är att det just i sådana fall är utomordentlig bra att arbeta med miljöavgifter. Jag hoppas att energioch miljöministern vill medverka till att det så snart som möjligt kommer fram förslag om avgifter på de föroreningar som jag nu har nämnt.
Herr talman! Jag vill inte på minsta sätt antyda att Bengt Westerberg inte förtjänar sitt rykte för saklighet, men det kan ju finnas tillfällen då även en sådan person kanske faller för frestelsen att vara litet opportunistisk. Jag hoppas emellertid att så inte skall vara fallet, för jag tror att det krävs att vi är rätt eniga om tagen när detta skall genomföras. En rad olika intressegrupper kommer naturligtvis att tycka illa om det här. Jag skulle sedan vilja ta upp uttrycket att sätta pris på miljön. Det kan leda tanken fel, nämligen till att det skulle kunna handla om att man kan köpa sig rätten att förstöra miljön. En av de saker som bekymrar oss mycket och där vi lägger ned stor möda gäller utformningen av ett system som inte under några omständigheter gör det lätt att köpa sig rätten att förstöra miljön.
Herr talman! Nu börjar energioch miljöministern låta som förr i världen igen och säga att det handlar om att köpa sig fri från de krav som ställs på olika miljörenande anordningar. Men problemet i dag är att det är gratis för företagen att släppa ut svaveloxider, kväveoxider och lösningsmedel samt använda freoner och mycket annat. Det är detta som vi vill sätta stopp för. Företagen skall betala för detta, precis som man betalar för andra produktionsfaktorer. Den ordning som vi nu har innebär att de inte behöver betala någonting. Detta gör att företagen använder för mycket av miljön, släpper ut för mycket gifter i miljön och våra vatten, och det skadar vår miljö. Det är precis detta som vi vill sätta stopp för. Har man inte känsla och förståelse för detta problem är det klart att det kommer att dröja mycket länge innan det vidtas några åtgärder. Det är den oron som har motiverat min fråga till miljöministern.
Herr talman! Ordvalet är inte oväsentligt för hur man själv tänker eller hur andra tänker som hör en tala. När vi införde avgiften på miljöfarliga batterier använde jag ett annat ordval. Jag sade att den som står för en miljöskada i samhället också måste stå för kostnaden att ta hand om den och att man dessutom skall använda ett sådant här system så att de miljöskadliga ämnena blir dyrare; på så sätt styr man bort från användningen av dem.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

Rapporten, som skall vara klar den 1 juni, skall behandla bl.a. mätteknik, markundersökningar och planfrågor samt läget vad gäller kommunernas spårning av hus med hög radonhalt. Rapporten skall även belysa aktuell forskning och hälsorisker. I samma regeringsbeslut ingår ytterligare ett uppdrag åt statens strålskyddsinstitut, nämligen att utreda förutsättningarna för att införa ett auktorisationssystem för radonmätningar i bostäder. Det uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober i år. Radonfrågan är en av de mycket allvarliga hälsooch miljöfrågor vi måste ta itu med. Regeringen kommer så snart rapporten redovisats att ta ställning till vad som behöver göras för att man skall komma till rätta med radonproblemen i våra bostäder.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Jag tycker att det finns ett visst hopp i svaret, men jag kan inte vara helt nöjd. Jag tycker att det går alldeles för sakta. Jag känner en stor oro för de höga radonhalter som finns i våra bostäder. Enligt min mening är detta det största strålningsproblem som vi har i vårt land. Det beror också på att så många vistas i sina bostäder under så lång tid av dygnet. Vi har också i Sverige höga halter av radon. Det beror på flera olika orsaker. En är att ca 70 26 av Europas urantillgångar finns i våra marker, en annan är att det efter andra världskriget har byggts ca 300 000 bostäder av blå ytong och att vi under de senaste åren gått in för att bygga bostäder direkt på gjutna golv på marken. Även energisparåtgärder i kombination med minskad ventilation har påverkat. I dag finns ett medelvärde för våra bostäder på 60 bq m?. Uppskattningsvis 300 000 bostäder i Sverige har en radonhalt över högsta riktvärde för våra gruvor, dvs. över 200 bq m?, och antalet bostäder med en halt över 1 000 bq/m? kan också uppskattas till 15 000. Efter Tjernobyl har det anslagits 250-350 milj.kr. för olika åtgärder i samband med denna olycka. I jämförelse med detta har endast en blygsam summa anslagits för att forska och se till om det går att skydda människor mot höga radonhalter i bostäderna. Är verkligen miljöministern nöjd med de åtgärder som har vidtagits hittills?
Herr talman! Nej, jag är faktiskt inte alls nöjd med situationen på det här området. Men jag tror ändå att det vore klädsamt om vi alla vore litet ödmjuka. Jag minns nämligen de debatter jag under de borgerliga regeringarnas tid förde med de folkpartistiska miljöoch jorbruksministrar som då hade ansvaret för dessa frågor. Sanningen är nog att ingen riktigt har orkat eller förmått vidta de åtgärder som sannolikt behövs. Jag ser därför med yttersta allvar på den här frågan. Det är så ironiskt, herr talman, att en av de saker som försenades på grund av Tjernobylolyckan och de insatser som vi då måste koncentrera alla resurser på är den utredning som strålskyddsinstitutet m.fl. fick i uppdrag att göra för att man skulle kunna lägga grunden för fortsatta insatser mot radon. Jag tycker att man i och för sig får förstå att myndigheterna inte orkar med allting på en gång, ställda inför en sådan besvärlig situation. Men strålskydds de av kulturföremål som hotas av luftföroreningar institutet och andra myndigheter kommer nu att intensifiera sitt arbete med radonfrågorna. Som jag sade kommer regeringen att ta ställning till den här frågan när dessa myndigheter har redovisat resultatet av sina utredningar.
Herr talman! Det är bra att miljöministern säger att hon inte är nöjd med de insatser som har gjorts hittills. Den oro som vi kan dela i den här frågan måste få till effekt att arbetet påskyndas och genomförs i en snabbare takt. Det är bra att miljöministern här har sagt sig vilja medverka till det. År 1979, när vi hade en annan regering, uttalades målsättningen att bostäder med en radonhalt på över 400 bq skulle saneras inom fem år och att bostäder med en radonhalt på över 1 000 bq skulle vara sanerade inom två år. Nu har det gått många år, och detta har ännu inte gjorts. Det ger oss anledning att verkligen ta krafttag och försöka öka tempot.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig om medel kommer att kunna anvisas för restaurering av byggnader och minnesmärken ur anslaget för åtgärder mot försurningseffekter i årets budgetförslag. Medlen under anslaget Åtgärder mot försurningen är i första hand avsedda för kalkning av sjöar, vattendrag och grundvatten. En viss del av medlen används även för bl.a. forskningsoch uppföljningsverksamhet och behandling av surt gruvavfall. Några medel har inte avsatts för restaurering av byggnader och minnesmärken. Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att utvärdera den gällande handlingsplanen mot försurning och med att ta fram förslag till de åtgärder som skall vidtas fr.o.m. budgetåret 1988/89. Detta underlag kommer att tillställas regeringen efter sommaren. Jag har erfarit att naturvårdsverket i detta sammanhang kommer att redovisa ett förslag till handlingsprogram beträffande restaurering av bl.a. byggnader och kulturminnesmärken. Detta förslag har på regeringens uppdrag tagits fram av riksantikvarieämbetet. Jag vill dessutom framhålla att regeringen i årets budgetförslag ökat insatserna för naturvård och kulturminnesvård.

Herr talman! Jag tackar miljöminister Birgitta Dahl för svaret och beklagar att inte medel för detta ändamål finns med i nästa års budget. Det brådskar nämligen med åtgärder. Luftföroreningarnas nedbrytande effekter på kulturminnen av olika slag har inte varit så aktuella i debatten som effekterna på sjöar och skogar. Ändå har medvetenheten och kunskaperna om hotet mot vårt kulturarv ökat hos kulturminnesvårdare och museimän under de senaste tio åren. Enligt riksantikvarieämbetet är all historiskt värdefull stenkonst utsatt för — Prot. 1986/87:129 skador. Det gäller såväl hällristningar och runstenar som byggnadsfasader 22 maj 1987 och skulpturer. Också medeltida glasmålningar och föremål som förvaras inomhus i museerna är hotade. Sedan länge är det känt att svavel i olika former förändrar material, även sådana som normalt betraktas som motståndskraftiga, t.ex. sten och glas. Däremot vet vi inte så mycket om kväveoxidernas roll. Av de medeltida stenskulpturerna består ca 90 § av kalkoch sandsten. Dessa stensorter är speciellt känsliga för luftföroreningar i form av svaveldioxid. Nedbrytningen har ökat kraftigt under de senaste åren. Det medeltida glaset har en annan sammansättning och är inte lika tåligt som vårt nutida. Värdefulla glasmålningar håller på att förstöras. Världsberömda byggnader som katedralen i Köln och Stefansdomen i Wien har svåra skador, men också slottet i Stockholm vittrar sönder i allt snabbare takt. Måste vi acceptera att våra kulturminnen raseras? Måste vi i framtiden bevara våra konstskatter i museer med specialbyggda montrar, kanske endast tillgängliga för vissa forskare. Riksantikvarieämbetet har helt otillräckliga medel för restaurering. Ytterligare medel behövs även för forskning. Det är bra med det handlingsprogram som miljöministern hänvisade till, men kommer det att följas av utökade mecel?

Herr talman! Jag tackar statsrådet Gradin för svaret. Vi har fått en liten vink om utvecklingen av det här ärendet redan tidigare. Men när vi för en tid sedan behandlade frågan i jordbruksutskottet utgick vi ifrån att regeringen skulle fatta beslut om ikraftträdandet. Nu har statsrådet redovisat att regeringen med ledning av riksdagens beslut 1986 gett jordbruksnämnden i uppdrag att övervaka importen av olika köksväxter. Det skulle vara intressant att veta vad man har redovisat i de rapporter som regeringen har fått den vägen och om regeringen på grundval av dem bättre kan bedöma vad som sker. Trädgårdsnäringen är en viktig del av vår försörjning. Den utgör också en betydelsefull produktionsgren när det gäller att utnyttja vår åkermark. Det är därför angeläget att man kan klara av trädgårdsnäringens problem. Av den anledningen tillsatte vi också trädgårdsnäringsutredningen, som dock inte har gett något resultat. Det enda som hänt är ju det beslut som riksdagen fattade 1985/86 om att höja tullen. När nu regeringen på olika sätt försöker slingra sig bort från det beslutet, är det risk för att det inte blir någonting av det heller, och det bekymrar mig. Statsrådet säger i sitt svar att man kommit överens med EG om att EG skall minska sina subventioner på tomater med 30 kr. per 100 kg. Då kan vi i och för sig vara nöjda — det ger ju samma resultat. Men hur skall vi kontrollera detta? Är det bara gentemot Sverige som EG skall minska den här subventionen, medan man behåller den gentemot andra länder, eller skall man minska den totalt? I så fall blir den här lösningen ett större bekymmer för EG än om Sverige skulle höja tullen med 30 kr. per 100 kg. Det finns väldigt många frågetecken i vad gäller både hur man har tänkt sig att genomföra den här saken och hur Sverige skall kunna kontrollera att överenskommelsen fullföljs. Statsrådet säger vidare att om det inte händer någonting, så skall Sverige återkomma och höja tullen. När får vi besked? Hur snart är det klart huruvida man lyckas med den här modellen eller inte?

Herr talman! När det gäller förhandlingarna med GATT om förhållandet mellan EG och Sverige föreställer jag mig att man inte har en exportsubvention som är differentierad på så sätt att den är olika för olika länder. Om EG skall minska sin subvention på tomater, kommer väl det att få vidare konsekvenser för EG. Därför är jag litet bekymrad och tror att detta kanske är ett sätt från EG:s sida att förhala den här frågan och försöka förhindra Sverige att genomföra den här tullhöjningen utan att EG-länderna själva behöver göra någonting i sista änden. De frågor jag vill ha ett svar på från statsrådet är: Har man satt en tidsgräns för när den här sänkningen av subventionen skall ha inträtt? Det bör vi känna till, så att vi kan vara säkra på att åtgärden genomförs.

Herr talman! Kommer frågan om EG:s minskade subventioner att vara klar vid den tidpunkten också i så fall?

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min fråga. Det kan ju ses som en fortsättning på den del av dechargedebatten som handlade om vapenexport och som vi hade här i förrgår. Jag tycker att svaret är klarläggande trots sin knapphet och att det ger en viss belysning av det som jag ville få veta. Där finns inte något förnekande av att Bofors verkligen har exporterat tre provexemplar av Haubits 77 till Singapore. Jag konstaterar alltså att den exporten har ägt rum. Svaret på den andra delen av min fråga — om det efter dessa provleveranser har varit aktuellt med ytterligare export — är också klarläggande. Regeringen har inte fått någon sådan ansökan till prövning. Det kan ju mycket väl tolkas så, att det för Bofors del har varit aktuellt med en sådan fortsatt leverans, även om man inte kommit så långt som till en ansökan till regeringen — man kanske har blivit stoppad innan det blev aktuellt att lägga fram en sådan ansökan. När det gäller Iran vet vi naturligtvis att det inte har lämnats tillstånd till någon export av krigsmateriel eller, ännu mindre, av vapen till Iran; det skulle ha varit alltför magstarkt. Frågan är om dessa berömda pjäser har hamnat där eller inte. I svaret ges inte något klart besked, men det förnekas inte heller att det finns sådana pjäser i Iran. Jag tycker att svaret var klarläggande och att det ger utrymme för fortsatt debatt i den här frågan.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig om regeringen kommer att vidta åtgärder för att ett, för musikundervisningen i landet, oacceptabelt förslag ej genomförs. Vid regeringssammanträdet den 21 maj beslöt regeringen att till riksdagen överlämna en skrivelse med en redogörelse för vissa frågor inom grundskol lärarutbildningen. I denna redovisas huvudinnehållet i utbildningen och hur 'Prot. 1986/87:129 avvägningen mellan olika delar i utbildningen kan göras. 22 maj 1987 Av redovisningen framgår att omfattningen av musikutbildningen för samtliga lärare för de tidigare årskurserna kommer att vara av i stort sett samma omfattning som i den nuvarande klasslärarutbildningen. Härtill kommer en tillvalsmöjlighet i bl.a. musik. Inom lärarutbildningen för de senare årskurserna ingår utbildning i praktisk-estetiskt ämne i kombination med ett annat ämne. Till detta kommer ettämnesutbildningen i musik. I fråga om behörigheten för grundskollärare gäller att skolöverstyrelsen har i uppdrag av regeringen att senast den 1 september 1987 lämna förslag till nya tjänstesystem för lärare i grundskolan.

Herr talman! Jag tackar utbildningsminister Bodström för svaret på min fråga, som inte är en isolerad skolfråga utan som även har ett kulturpolitiskt intresse. Musik har stor betydelse i barns och ungdomars liv. Barn måste ha rätt till musikundervisning av hög kvalitet redan i tidiga årskurser. I ungdomskulturen intar musiken en framträdande plats. Detta musikintresse är en stor tillgång i mötet mellan lärare och elev när man sjunger, spelar, dansar och analyserar musik tillsammans. Men för att denna dialog skall berika eleven, måste läraren ha sådana kunskaper och färdigheter att han eller hon kan stimulera eleverna till eget aktivt utövande och lyssnande. En viktigt del av ”kultur i skolan” är det musikliv som byggs upp av lärare och elever i den egna skolan. Detta sker oftast i aktiviteter utanför undervisningen. Det kan gälla musikteater, köroch ensembleverksamhet, olika musikgrupper etc. De här aktiviteterna, som har stor betydelse för arbetsklimatet i skolan, kräver en välutbildad lärare i musik. I går kväll upplevde jag en musikteaterföreställning i Båstads skola, framförd av ett stort antal elever som arbetat med att skriva texter, sy kostymer och öva in dans, sång och spel under ett år. Utan ett flertal engagerade lärare, varav en duktig musiklärare, hade detta inte varit möjligt. Eleverna har lärt sig mycket om hur musik blir till och om hur en föreställning skapas - viktiga kunskaper för deras musikutövande framöver, men också för den framtida publiken på konserter och teaterföreställningar. Nu undrar jag: Hur skall vårt framtida kulturliv se ut om inte barnen får en kvalificerad undervisning i musik på grundskolans stadium? Hur skall en lärare med endast en 15-poängskurs bakom sig kunna uppfylla dessa krav? Och om nu regeringen har gått ifrån UHÄ:s förslag, vad innebär då i utbildningsminister Bodströms svar uttrycket ”i stort sett samma omfattning”?
Herr talman! Jag delar Margareta Mörcks uppfattning om musikundervisningens betydelse. Jag tror också att denna utbildning har varit mycket god i Sverige, vilket det i särklass stora antalet körer visar. Knappast något annat land kan jämföras med Sverige i det avseendet. 83 Jag har nämnt att den utbildning som alla lärare får kommer att vara minst av den klass som klasslärarna har haft i den hittillsvarande utbildningen. Därutöver kommer en del lärare att få avsevärt längre utbildning och även kunna medverka i de lägre årskurserna — även om detta inte alltid är föreskrivet.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att eleverna vid Ekbackaskolan i framtiden kan få samma grundtrygghet som övriga ungdomar i motsvarande ålder. Skolan står sedan 1984 inte längre under statlig tillsyn och eleverna får därför inte studiehjälp. Principerna för det studiesociala stödet till 16-19-åringar har fastställts av riksdagen. De innebär att studiehjälp skall utgå till studerande vid de läroanstalter och utbildningslinjer som regeringen bestämmer. Regeringen har sedan bestämt att de läroanstalter och utbildningslinjer som kan berättiga till studiehjälp skall vara statliga, statsunderstödda eller stå under statlig tillsyn. Syftet är dels att regeringen och riksdagen skall kunna ange ramarna för gymnasieskolans kostnader, dels att ge eleverna i alla delar av landet, även de glest befolkade, tillgång till gymnasieutbildning med hög kvalitet. Anledningen till att regeringen 1984 beslöt att Osby samskola inte längre skulle stå under statlig tillsyn är att elevunderlaget i både Älmhult och Osby är för litet för att de teoretiska gymnasielinjerna skall kunna få tillräckliga resurser på båda orterna. Regeringen valde att satsa på en väl fungerande gymnasieskola i Älmhult. Resavståndet mellan de båda orterna är 2,5 mil eller 20 minuters resa.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på den fråga som Görel Thurdin har ställt, som jag tar emot då hon är förhindrad att närvara. Som framgår av frågan och av svaret står Ekbackaskolan efter 1984 inte längre under statlig tillsyn. Den fråga man måste ställa sig i ett sådant här sammanhang är om den hantering som här har skett motsvarar de krav man har rätt att ställa på samhället utifrån utbildnings-, trygghetsoch rättviseaspekter. När det gäller Osby samskola var det inte fråga om att bygga ut en ny resurs. Det fanns och finns en resurs som var och är fullt möjlig att använda. Att regeringen inte satsar på decentralisering av utbildningen har jag kanske inte anledning att förvåna mig över, men frågan är, när det nu finns en skola i gång, om regeringens hantering verkligen motsvarar de krav på rättvisa som man kan ha anledning att ställa. Det gäller rättvisa mellan de barn i Osbysom = Prot: 1986/87:129 går på den här skolan och dem som går på ett annat ställe. 22 maj 1987 Av svaret framgår att för att komma i åtnjutande av samhällets stöd borde = Om åtgärder mot nar eleverna resa till Älmhult. Den fråga jag vill ställa till utbildningsministern är : ä 5 å RT Kl kotikahandeln i stadsom stödet hellre skall gå till resandet än till undervisningen. f delen Blackeberg i Stockholm
Herr talman! Den situation som Karl Erik Olsson och jag här diskuterar är vanlig på många håll i landet. Två näraliggande orter har var för sig inte tillräckligt elevunderlag för att ha en gymnasieskola. Då tvingas man bestämma sig för endera av dessa orter. Med hänvisning till vad olika myndigheter föreslagit har vi i det här fallet beslutat att det skall vara skolan i Älmhult som eleverna koncentreras till. Jag medger att detta är en olägenhet för eleverna i Osby, som därmed tvingas resa.

Herr talman! Jag är tacksam för att utbildningsministern noterar denna olägenhet för eleverna i Osby. Jag vill fortfarande påpeka att bekymret naturligtvis finns där man måste bygga upp en ny resurs, men i fråga om Osby gamla samskola, nuvarande Ekbackaskolan, fanns och finns alltså resurser, och det hade varit möjligt att göra en decentralisering. Samhället borde kunna stödja dessa elever på samma sätt som man gör när det gäller andra.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag vill medverka till att polisiära insatser vidtas för att stävja narkotikahandeln och förbättra den allmänna ordningen i Blackeberg. Som Margareta Persson väl känner till har regeringen alltsedan hösten 1982 ägnat stor uppmärksamhet åt narkotikaproblemen i samhället och dessutom vidtagit en rad konkreta åtgärder. Låt mig t.ex. peka på narkotikakommissionen, vars arbete ledde till ett samlat program mot hantering och missbruk av narkotika. Rättsväsendets resurser, däribland polisens, har förstärkts, lagstiftningen har skärpts och på det sociala området har betydande insatser gjorts. Regeringen har senast i årets budgetproposition uttalat att bekämpningen av narkotikabrott fortfarande skall vara en av polisens högst prioriterade arbetsuppgifter. Vidare har framhållits att det är av grundläggande vikt att satsningen på att beivra gatulangningen fortsätter med oförminskad styrka. Den arbetsfördelning mellan regeringen och myndigheterna som gäller på polisområdet innebär att det i första hand är de lokala polisstyrelserna som 85 har ansvaret för att förverkliga de prioriteringar som statsmakterna har lagt fast. Det är där man har den bästa kunskapen om de lokala problemen och hur dessa bäst bör mötas. Problemen i Blackeberg är därför i första hand en fråga för Stockholmspolisen och ger upphov till en av de många resursfördelningsfrågor som polisstyrelsen och polisledningen har att ta ställning till. När det gäller den aktuella personalsituationen hos Stockholmspolisen föreligger endast en marginell skillnad i förhållande till tidigare år. Antalet polismän i Stockholm har under de senaste åren utgjort omkring 3 200 och var i början av maj i år 3 110. Härtill kommer ca 100 extra polismän som fullgör praktiktjänstgöring i distriktet. Jag kan ytterligare upplysa om att jag känner till att rikspolisstyrelsen har beslutat att tillfälligt kommendera polismän att tjänstgöra i Storstockholm under sommaren och att även vaktdistriktet i Vällingby — inom vars område Blackeberg är beläget — kommer att få del av denna förstärkning. Min förhoppning är alltså att de problem som Margareta Persson har pekat på skall kunna få sin lösning, något som dock förutsätter insatser över ett brett fält. Som Margareta Persson själv har framhållit är nämligen narkotikaproblemen inte bara en fråga för polisen utan för många andra samhällsorgan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Naturligtvis kan inte justitieministern besluta vilka poliser som skall vara i Blackeberg och vilka som skall vara i Stockholms innerstad. Men däremot är justitieministern ansvarig för den totala polisiära situationen i Stockholm. Vi kan inte låta den situation som nu råder här fortsätta, och på detta är Blackeberg ett exempel. Det räcker inte med akuta insatser för sommaren. Det räcker inte ens med att utöka antalet polistjänster — om man nu valde den lösningen. I Stockholm i dag är 120 tjänster vakanta. Ungefär så har det varit under flera år. Det är farligt för den allmänna moralen om t.ex. sådana situationer som jag beskriver i mitt bostadsområde Blackeberg får fortsätta ostört. Knarkhandeln pågår i barnens lekparker, och så har det varit i 20 år. Förtvivlade föräldrar gör vad de kan, men ingen förälder vågar låta sina barn gå ensamma till vissa lekområden. Missbrukare måste självfallet få social hjälp. Men det är också en polisiär fråga. Det skall inte vara möjligt, det skall inte vara av samhället passivt sanktionerat att forsätta med narkotikaverksamhet inför ögonen på lekande barn. Att barn dessutom hittar använda sprutor då och då gör inte saken bättre i dessa dagar. Det måste bli fler Stockholmsungdomar på polishögskolan, eftersom den kvot som tilldelats Stockholms polisdistrikt inte räcker. De utbildade poliserna måste fås att stanna i Stockholm. Och då måste det vara fråga om ungdomar som kommer härifrån. Men inte ens en sådan åtgärd räcker. Trots att kvoten nu höjts, så är det svårt för Stockholmspolisen att hitta ungdomar som vill söka. Därför måste sådana informationsinsatser och rekryteringskampanjer som tidigare dragits in komma i gång. Här menar jag att det måste åvila justitieministern ett ansvar att åter göra polisyrket attraktivt i Stockholm. Om vi inte får fler Stockholmsungdomar att bli poliser, då kommer polisbristen att även under många år framöver vara akut här.
Herr talman! Av en tillfällighet har jag besökt en skola i området, med elever på låg-, mellanoch högstadierna, bl.a. från Blackeberg. Man berättade då för mig om de bekymmer och problem som Margareta Persson har redovisat. Jag tycker att det är bra att hon har tagit upp denna fråga och belyst problemen. Det är möjligt att bl.a. detta kommer att leda till att man gör de insatser som behövs inom just detta område. När det gäller det totala antalet poliser i Stockholm skall Margareta Persson nog inte vara så bekymrad som hon verkade vara i sin replik. Som jag sade i mitt svar har antalet visserligen gått ned, men minskningen är högst marginell. Man har i Stockholm över 3 000 poliser och i Storstockholmsområdet över 4 000 poliser. Det bör vara väl möjligt att komma till rätta med den typ av problem som man har bl.a. i Blackeberg.
Herr talman! Jag vill betona att jag har pekat på mitt bostadsområde som ett exempel. Jag tror att situationen i Stockholm är allvarlig. Det bekymmersamma på sikt är att om inte Stockholmsungdomar kan förmås att söka till polisutbildningen och bli poliser, spelar det ingen roll vad vi här i riksdagen eller justitieministern beslutar om. Vi måste få Stockholmsungdomar att bli poliser, och då måste polisyrket bli attraktivt. Man måste därför dra i gång informationskampanjer för att på sikt lösa denna fråga. Jag tror att den är mer allvarlig än vad justitieministern här säger. Man kan inte lösa frågan enbart genom insatser i form av inkommendering av ungdomar från landsorten, även om detta är nödvändigt i akuta lägen. Man måste komma fram till en lösning på sikt.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att ändra gällande regel om umgängesrätt med barn. Enligt Bengt Harding Olson får en förälder som är skild från vårdnaden av sitt barn inte fråntas tillfälle till umgänge med barnet med mindre särskilda omständigheter föranleder det. En sådan bestämmelse fanns mycket riktigt i föräldrabalken före den 1 juli 1983. Numera gäller emellertid en annan regel om umgänge. Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har ett barns vårdnadshavare ett ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som inte är vårdnadshava re så långt möjligt tillgodoses. Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av en förälder som inte är vårdnadshavare, är det allmän domstols sak att avgöra frågan om umgänge. Domstolen skall då utgå från vad som är bäst för barnet. Det är således inte, som Bengt Harding Olson tycks ha utgått ifrån, så att en förälders intresse av att ha umgänge med barnet är det avgörande. I stället är det vad som är bäst för barnet som skall avgöra frågan om umgänge. Jag tycker att det är en riktig utgångspunkt och kan inte finna att det finns anledning att ändra lagen på denna punkt. Jag vill påpeka att det i förarbetena till den nu gällande regeln särskilt framhålls att umgänge inte bör komma till stånd, om det kan befaras att barnet kan ta fysisk eller psykisk skada vid umgänget. Jag kan dock inte här i riksdagen ta upp och debattera utgången i det enskilda fall som Bengt Harding Olson refererar till.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Frågan gäller den viktiga umgängesrätten med barn och särskilt de lagliga möjligheterna att utesluta sådan rätt i vissa fall. Fram till 1983 fanns en närmast ovillkorlig umgängesrätt, som följaktligen kunde uteslutas endast i särskilda undantagsfall. Även nuvarande lag ger fadern en mycket stark umgängesrätt genom att modern ålägges en synnerligen sträng skyldighet att tillgodose faderns umgängesrätt ”så långt möjligt” enligt lagens ordalydelse. Först vid rättegång skall uttryckligen direkt hänsyn tas till barnets bästa. Problemen med umgängesrätt är många men jag skall här peka på två viktiga rättsliga problem. Huvudregeln grundlägger en alltför kategorisk umgängesrätt. Rättstillämpningen blir väl schematisk vid fastställandet av umgängesrätten och för mekanisk vid uteslutandet av sådan rätt. Med andra ord: hänsynen till barnets bästa borde lyftas fram ännu tydligare. Då skulle exempelvis en fader som dömts för brott mot sitt barn förlora sin rätt till umgänge med barnen. I dag finns exempel på fall då en fader dömts för sexuella övergrepp mot sin fyraåriga dotter till fängelse men trots det tilldömts umgängesrätt med dottern. Slutsatsen är självklar, nämligen att sådan lag och rättstillämpning med rätta uppfattas som stötande för den allmänna rättskänslan. Mitt förslag är att justitieministern beslutar om en bred genomgång av rättspraxis och vidtar lämpliga ändringar i lagtexten så att barnens rätt stärks i umgängesrättsfallen.

Herr talman! Bengt Harding Olson har bara inte riktigt uppfattat den avgränsning som skedde 1983. Det finns inte längre någon umgängesrätt för förälder i förhållande till sitt barn. Vad som nu gäller är att vårdnadshavaren skall se till att den förälder som inte har vårdnaden får umgås med barnet om så är lämpligt. Om de inte kommer överens är det tingsrätten som skall pröva frågan om umgänge, uteslutande med utgångspunkt i vad som är bra och lämpligt för barnet. Om Bengt Harding Olson med sin fråga vill få mig att säga att lagstiftningen bör konstrueras om, så att olika situationer där umgänge skall eller inte skall få förekomma detaljregleras, är svaret på frågan nej. Jag är inte beredd att ändra lagstiftningen. Jag menar att lagstiftaren omöjligt kan förutse alla de skiftande fall som kan uppkomma. Vad som nu gäller är bra, med en allmänt hållen regel som får tillämpas av tingsrätterna, där det sitter en utbildad och ofta erfaren juristdomare och lekmän i form av nämndemän, och där finns ett underlag från socialnämnden och andra sakkunniga instanser. Den ordningen bör gälla också i fortsättningen. Den ger utrymme för att något olämpligt umgänge inte kommer till stånd.
Herr talman! Jag har uppmärksammat ändringen i lagstiftningen, men jag undrar om justitieministern har uppmärksammat hur lagen tillämpas. Det skulle i och för sig inte vara svårt att ta reda på det, genom att följa tidningar och göra sig underrättad via organisationer som intresserar sig för frågan om barnens rätt. Det skulle vara särskilt enkelt för justitieministern att uppmärksamma frågorna, eftersom det för ungefär två år sedan gjordes en särskild uppvaktning inför justitieministern i ärendet. Men ännu har ingenting hänt. Jag vill påstå att det är enkelt att ytterligare förtydliga lagen. Det finns ingen anledning att klandra domstolarnas tillämpning; tillämpningen är inte bättre än lagarna. Lagen kan enkelt förtydligas genom att exempelvis begreppet ”så långt möjligt” i huvudregeln ersätts med ”under förutsättning att det är till barnets bästa”. I andra stycket kan barnets bästa beskrivas tydligare, så att faktorer som känslomässig anknytning mellan fader och barn, barnets egen inställning och föräldrarnas inbördes förhållande lyfts fram. Möjligheterna är goda, och det är enkelt om viljan finns.
Herr talman! Jag påstår bestämt, att om man läser inte bara lagen utan också förarbetena finner man att den nuvarande regleringen är kristallklar. Det går inte att komma längre i förutseende från lagstiftarens sida. Skulle man gå in och detaljreglera mera skulle domstolarna snärjas in på ett sådant sätt att de inte kan behandla det enskilda fallet efter egna meriter och så bra som möjligt.
Herr talman! Det är möjligt att regeln är kristallklar för justitieministern, men rättspraxis visar att den inte är kristallklar för domstolarna. Jag tycker att det är angeläget — det är inte för mycket begärt — att man skaffar sig bredare kunskap om hur praxis verkligen är i dessa fall. Jag kan tillhandahålla flera fall, och organisationer kan ytterligare späda på en sådan lista, som skulle kunna utgöra ett bra underlag. Justitieministern bör inte säga nej till denna angelägna åtgärd utan ett mycket brett beslutsunderlag. Det är det enda jag begär — jag begär inget konkret lagförslag i dag.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig när jag bedömer att byggandet av ett nytt polishus i Vetlanda kan påbörjas. Inge Carlsson har ställt motsvarande fråga beträffande ett nytt polishus i Finspång. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill först upplysa Inge Carlsson om att sedan regeringen den 18 oktober 1984 uppdrog åt byggnadsstyrelsen att projektera en nybyggnad av en polisstation i Finspång har styrelsen redovisat uppdraget till regeringen i februari 1987. Till Göte Jonsson vill jag säga att motsvarande uppdrag beträffande ett polishus i Vetlanda gavs till byggnadsstyrelsen den 11 juli 1985 och att styrelsen räknar med att redovisa detta uppdrag inom kort. Vid behandlingen av årets budgetproposition har riksdagen, på förslag av justitieutskottet, gett regeringen till känna att en flerårsplan för byggnadsverksamheten beträffande polisens lokalbehov bör utarbetas och redovisas för riksdagen i nästa års budgetproposition. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Mot denna bakgrund är jag i dag inte beredd att göra några uttalanden om när lokalfrågorna för polisen i Vetlanda och Finspång kan få sin lösning.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Frågan om byggande av ett nytt polishus i Vetlanda har varit aktuell under lång tid, och det beror på att polisen där har mycket undermåliga lokaler. Verksamheten är splittrad på flera platser i staden, och de lokaler som finns på den centrala polisstationen är undermåliga. Arrestlokalerna har t.ex., såvitt jag känner till, utdömts av hälsovårdsmyndigheterna. Med anledning av justitieministerns svar skulle jag vilja ställa några frågor. För det första: Redovisningen från byggnadsstyrelsen kommer inom kort, säger justitieministern. Innebär det att den kommer under sommaren? Eller hur skall jag bedöma ”inom kort”? För det andra: Har polishuset i Vetlanda hög prioritet i departementets bedömning i samband med den redovisning som skall göras till riksdagen när det gäller planeringen för utbyggnad av polishus, utifrån den begäran som riksdagen har lämnat till regeringen? För det tredje: Kan justitieministern i någon mån nu bedöma medelsanvisningen till byggande av polishus? Den frågan hänger också samman med hur snabbt man klarar den akuta situationen i Vetlanda.

Prot. 1986/87:129 Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. 22 maj 1987 Svaret innehåller tyvärr ingen tröst för polispersonalen, ej heller för : Om åtgärder mot in Finspångs kommun. vandrarfientlighet och Justitieutskottet har enhälligt bedömt att lokalförhållandena för polisverk SÖSISen Al samheten är otillfredsställande på många orter. Utskottet uttalar också att verksamma åtgärder bör sättas in utan dröjsmål. Justitieministern känner väl till att Finspångs polisstation har de i särklass sämsta arbetsförhållandena av samtliga polisprojekt. Därför vill jag sammanfattningsvis framhålla att de lokaler som polisen i Finspång sedan 1937 har förfogat över är otidsenliga, både vad gäller den fysiska arbetsmiljön och vad gäller den psyko-sociala miljön. Frågan om ett nytt polishus i Finspång har varit aktuell sedan 1969. Yrkesinspektionen har sedan 1978 vid ett flertal tillfällen påtalat arbetsmiljöbristerna. Uppgifter har då lämnats om att ett nytt polishus planeras och att en nybyggnation varit nära förestående. Om inget besked kan lämnas om byggstart före den sista maj innevarande år överväger yrkesinspektionen, med stöd av 7 kap. 7 §i arbetsmiljölagen, att förelägga Finspångs kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna i den inre arbetsmiljön. Justitieministern framhåller i sitt svar att byggnadsstyrelsen till regeringen har redovisat projekteringen för byggande av polisstation i Finspång. Kostnaden för projektet uppgår till endast 10,5 milj.kr. per den 1 januari 1987. Äntligen ligger alltså förslaget för avgörande på regeringens bord. Kostnaden är redovisad. Tomt finns anvisad, och ritningarna är godkända av berörda parter. Ett snabbt beslut är också viktigt för kommunens fortsatta centrumplanering. Med tanke på projektets angelägenhet och ringa kostnad vill jag fråga justitieministern vilken möjlighet projektet har att komma med i höstens tilläggsbudget.
Herr talman! Till Göte Jonsson vill jag säga att byggnadsstyrelsen i praktiken är klar med projekteringsuppdraget. Redovisningen kan komma vilken dag som helst — i vart fall före halvårsskiftet. För er båda vill jag sedan bara upprepa att jag självfallet inte här skall gå in och föregripa den prövning som vi nu skall göra av alla de polishusprojekt som är aktuella. Det rör sig om ungefär 15 stycken. Inte minst med hänsyn till de andra polisdistrikten vore det oriktigt att föregripa bedömningen när det gäller dessa två polishus.

Herr talman! Alf Svensson har — mot bakgrund av vissa händelser under ” senare tid — frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att sätta stopp för den invandrarfientlighet och rasism som förekommit i Sverige. Det är utomordentligt viktigt att samhället tar avstånd från alla yttringar av rasism och främlingshat. Ett demokratiskt samhälle kan inte tolerera sådana tendenser. Ett uttryck för denna grundsyn är att i den proposition om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. som regeringen i förra veckan överlämnade till riksdagen föreslås bl.a. att straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp skall skärpas. Polisen, som ansvarig myndighet för ordning och säkerhet, har ett särskilt ansvar för att stävja våld som följer i spåren av rasism och invandrarfientlighet. Av den anledningen är det glädjande att kunna konstatera att polisen i Stockholm under senare tid på ett tillfredsställande sätt har fullgjort sin uppgift i detta hänseende. Samtidigt måste man dock ha klart för sig att invandrarfientlig verksamhet inte främst förebyggs genom straffbestämmelser och insatser från olika myndigheters sida. I stället är det genom information, upplysning och opinionsbildning som störst framgång kan nås. Vid flera tillfällen har riksdagen anslagit medel till verksamhet som syftar till att stärka solidariteten mellan invandrare och svenskar och för att motverka tendenser till främlingshat och rasism. Som exempel kan jag nämna folkrörelsekonferensen Solidaritet i mars 1986, kampanjen Flykting-86, anordnandet av en särskild konferens med ungdomsorganisationerna om dessa frågor, att det till invandrarverket har anslagits medel för opinionsbildande arbete samt att den s.k. vänskapsveckan för närvarande genomförs. Vid sidan av dessa exempel kan nämnas att en särskild ombudsman mot etnisk diskriminering nyligen har tillsatts. Avslutningsvis vill jag inskärpa betydelsen av att samhället entydigt och konsekvent tar avstånd från rasism och invandrarfientlighet. Tillsammans, inbegripet alla och envar, måste vi i olika sammanhang med demokratiska metoder motverka alla tendenser till och uttryck för invandrarfientlighet. På den punkten är regeringens inställning kompromisslös.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag tror i och för sig att det alltid har varit så här i Sverige, att samtliga regimer och regeringar konsekvent har velat ta avstånd från rasism och invandrarfientlighet. Och likväl pyr de. Vi utplånar naturligtvis inte rasism och invandrarfientlighet genom att stoppa Sverigepartiet och andra extrema grupper och få svenska företag att bete sig anständigt i sin reklam. Det är viktigt att också rikta blickarna mot större sammanhang. De som har studerat rasism och invandrarfientlighet anser att vi skall se upp med tre saker, herr talman. För det första gäller det en ojämn maktfördelning i samhället. Det innebär nämligen s.k. kulturell arbetsdelning — invandrare och minoriteter får ta vissa jobb, medan svenskar tar andra. Om en sådan arbetsdelning blir stabil måste vi se upp. Det handlar inte minst om att ge invandrare en god och omfattande utbildning. För det andra måste vi se upp med bristande kontakter mellan invandrare och svenskar. Det görs en hel del på det området, men samtidigt krävs det — Prot. 1986/87:129 faktiskt mer än en veckas arbete. Man måste naturligtvis också vara försiktig 22 maj 1987 så att man inte slår itu den sammanhållning som finns inom vissa etniska grupper. För det tredje gäller det bristande självkänsla hos ungdomar — både svenska och invandrare. Ungdomar som slutar skolan med känslan av att de inte behövs och ingenting kan, och sedan blir arbetslösa, är en katastrof för Sverige. Jag tror att det bäddas för rasism i just den mentala miljön. Man mår faktiskt psykiskt illa när man ser TV-bilder och hör ropen från dessa totalt vilseförda ungdomar, som skämmer ut sig. Man blir emellertid också skrämd när seriösa PR-makare hakar på en chauvinistisk trend och knäpper på de disharmoniska rasistiska strängarna. Herr talman! Jag skulle vilja fråga justitieministern om han är beredd att ge sig i kast med och initiera det breda långsiktiga arbetet för att hejda invandrarfientlighet och rasism, och riktigt göra klart att grogrunden för rasismen finns i bristen på utbildning och arbete.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig om jag vill redogöra för hur, enligt min uppfattning, jordbruket och dess organisationer har medverkat till att minska spannmålsöverskotten och på vilket sätt statens kostnader kan minska under kommande år. Av riksdagens livsmedelspolitiska beslut år 1985 framgår att samhället bör ta ett delansvar för överskottsarealens kostnader. Riksdagen uttalade vidare att det i första hand bör ankomma på jordbruket att aktivt arbeta för att anpassningsåtgärderna på vegetabilieområdet leder till att samhällets delansvar i finansieringen av överskottsproduktionen kan upphöra. Detta gäller fortfarande. Våren 1986 tillsattes den s.k. spannmålsgruppen med representanter för bl.a. jordbruksdepartementet och lantbrukarna. Spannmålsgruppen enades kring ett förslag om trädesersättning för år 1987. Detta förslag har nu genomförts, vilket beräknas medföra en positiv effekt på regleringsekonomin och en minskad belastning på statens finanser. Gruppen har senare lagt fram förslag till åtgärder för att minska spannmålsöverskottet på längre sikt. Riksdagen har varit enig med regeringen om att det är angeläget att de medel som staten under en övergångsperiod ställer till förfogande för att underlätta produktionsanpassningen utnyttjas för att stödja en inriktning av produktionen som så snart som möjligt minskar kostnadsbelastningen på samhället och på lantbrukets ekonomi. I sammanhanget förtjänar också att nämnas de stora statliga satsningar på forskning om nya produktionsformer i jordbruket som nu genomförs till en kostnad av 17 milj.kr. extra per år under fem år. Det är därför av stor vikt att jordbruksnäringen själv redan inför nästa 93 odlingssäsong tar initiativ till sådana åtgärder som innebär att alternativ produktion kan utvecklas och introduceras.

Herr talman! Jag vill gärna tacka jordbruksministern för svaret. I svaret har dock inte redovisats några av de egna åtgärder som man själv har finansierat från jordbrukets sida. Som jag har uppfattat det beslut riksdagen fattade i samband med behandlingen av livsmedelskommitténs betänkande, var meningen att det i första hand skulle ankomma på jordbruket att aktivt arbeta för anpassningsåtgärder på vegetabilieområdet. Jag har inte kunnat finna att det verkligen har utförts ett sådant aktivt arbete. Värre är emellertid att man i och med att vissa partier ändrade de förslag beträffande den nya livsmedelspolitiken som regeringen fört fram — att man skulle bidra med ca 600 kr. på fem år — upphävde denna begränsning. Det har lett till att staten har fått bidra med ca 1 200 milj.kr. på tre år för att betala spannmålsöverskottets kostnader. Det är så gott som en fördubbling av beloppet, på nästan halva tiden. Det är således enorma belopp som går åt. I det läget, herr talman, tycker jag att det är viktigt att man avkräver jordbruket ett ansvar för dess aktiva medverkan. Jag har nyligen haft kontakt med en del jordbrukarungdomar som gärna vill pröva nya grödor på spannmålsarealen, men de får inget stöd hos jordbrukets organisationer. Därför måste jag upprepa min fråga: På vilket sätt tänker jordbruksministern försöka uppmana jordbruksnäringen att vidta aktiva åtgärder för att minska den olönsamma spannmålsproduktionen och därmed minska statens mycket stora kostnader?
Herr talman! En effekt som uppträder redan i år — och där jordbruket självt har tagit en mycket aktiv del — är att man vinner andrum och tid genom träda 1987. Man räknar med att nettoeffekten på regleringsekonomin blir en besparing av 150-200 milj.kr., som man alltså vinner tillbaka. Det är en insats som näringen själv engagerar sig för. Det innebär att ungefär en tredjedel av överskottsarealen berörs under detta år. Det pågår också en rad försök och experiment på olika områden med att finna alternativa grödor som på lång sikt kan vara ekonomiskt lönande utan speciella subventioner. Det kan gälla energigrödor, industrigrödor, proteinfoder och annat. Man har satt i gång en rad försöksprojekt. Men jag håller med Grethe Lundblad om att det är viktigt — och det säger jag också i mitt svar — när det gäller projekten energigrödor och annat, att jordbruksnäringen själv redan inför nästa odlingssäsong tar initiativ till sådana åtgärder att man kan få praktisk effekt av insatserna. I andra fall behövs längre tids forskning för att komma fram till vilka typer av grödor som kan introduceras i olika sammanhang med ekonomisk lönsamhet. Jordbruksungdomarna har också besökt mig, och jag medverkade till att man under årets träda får möjlighet att experimentera med grödor som inte finns inom prisregleringssystemet. Jag har för min del tillmötesgått dess; jordbrukarungdomars önskemål att redan nu få experimentera med andra grödor under trädesperioden. Det var ett utmärkt initiativ från dessa ungdomar.
Herr talman! Det allvarligaste är att dessa stora kostnader för spannmålsöverskottet används för att subventionera brödpriset i andra länder än Sverige, medan vi vet att svenska konsumenter i dag i ökad utsträckning övergår till hembakning därför att de finner brödkostnaderna i Sverige för höga. Det är alltså viktigt — med hänsyn till statens kostnader, till de svenska konsumenterna och till den svenska jordbruksnäringens framtid — att vi snarast möjligt får ett mycket mer aktivt agerande från jordbrukets sida för att få ner det stora olönsamma spannmålsöverskottet, som kostar den svenska staten oerhörda belopp.

Herr talman! Paul Lestander har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att se till att ombyggnaden av statens bildskärmar genomförs. Frågan har lämnats över till mig. I nuvarande bildskärmar används bildrör som orsakar strålning av olika slag. Forskningen om strålningens hälsorisker pågår. Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar de föreskrifter som verket bedömer nödvändiga för att ge erforderligt skydd i arbetet vid t.ex. bildskärmar. Sådana föreskrifter gäller naturligtvis också statsförvaltningen. Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat föreskrifter som framför allt ställer krav på ergonomiska förhållanden vid bildskärmsarbete. Ansvaret för ombyggnad av enskilda bildskärmar i staten åvilar varje myndighet. Statskontoret har bl.a. som stor upphandlare ett särskilt ansvar i detta sammanhang. I syfte att minska strålningen vid olika terminalarbetsplatser har flera åtgärder vidtagits. För det första har statskontoret, bl.a. i samarbete med Statshälsan, genomfört en samordnad upphandling av bildskärmsterminaler till statsförvaltningen under år 1986. Statskontoret har därvid genom avtal med leverantörer skapat garantier för att strålningen från bildskärmar väsentligt kommer att minskas. För det andra har statskontoret i anslutning till denna upphandling i samarbete med bl.a. Telub AB utarbetat ett åtgärdsprogram för befintliga bildskärmar i statsförvaltningen med motsvarande syfte. avropsavtal där ombyggnad regleras tekniskt och ekonomiskt har tecknats mellan statskontoret och Telub AB. I den mån enskilda myndigheter inte kan finansiera ombyggnaden på egna anslag, kan de utnyttja det centrala investeringsanslaget för anskaffning av ADB-utrustning. Statskontoret har informerat samtliga statliga myndigheter om ombyggnadsmöjligheterna. Verket avser att i höst på nytt gå ut med information i denna fråga. För det tredje uppdrog regeringen den 22 maj 1986 åt statens mätoch provråd att utarbeta regler för frivillig provning av bildskärmar omfattande bl.a. strålningen. Från den 1 februari 1987 kan mätoch provrådet auktorisera provplatser för denna provning. I och med den provningsverksamhet som nu startar räknar regeringen med att köpare och användare av bildskärmsterminaler skall få tillgång till enhetliga och tillförlitliga provningsresultat som vägledning i satsningen på bättre arbetsmiljö. Trots de åtgärder som vidtagits kan jag nu notera att det från de fackliga organisationernas sida uttrycks en oro över att ombyggnaden av bildskärmar går för långsamt. Mot den bakgrunden avser jag att göra en genomgång av läget och därefter se om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. Vi är tydligen helt överens. Statsförvaltningen är en stor köpare, och dess krav på utrustning får effekter också för andra användare än staten. Höga standardkrav kommer därför hela marknaden till godo. Speciellt tillfredsställd är jag över att civilministern delar de fackliga organisationernas oro. Jag hoppas att den genomgång som civilministern aviserar kan ske snabbt och att ytterligare åtgärder heller inte behöver dröja.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka miljöpolitiska överväganden som ligger bakom förslaget till höjd bilaccis. I kompletteringspropositionen har jag redovisat bedömningen att det nu finns skäl att dämpa den privata konsumtionens ökningstakt. En viktig komponent i konsumtionsökningen har varit den kraftiga uppgången av försäljningen av nya bilar. Den föreslagna accishöjningen är motiverad på denna grund. Den miljöpolitiska styrning som nu finns genom att accisen för vissa avgasrenade fordon är reducerad påverkas inte av den föreslagna accishöjningen.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Miljöfrågornas alltmer ökade betydelse, och då inte minst kväveutsläppen från biltrafiken, gör det nödvändigt att analysera vilka följdverkningar olika beslut i riksdagen får också när det gäller att förbättra eller försämra miljösituationen. När jag denna vackra fredagseftermiddag är tacksam för att få diskutera de här principiella frågeställningarna med finansministern, har jag som exempel tagit upp förslaget till höjd bilaccis. Finansministerns kollega miljöministern har som främsta åtgärd för att minska kväveutsläppen hänvisat till övergången till katalysatorrening — frivillig under ett par år och obligatorisk 1989. Från folkpartiet vill vi gå snabbare fram, och vi vill dessutom ha stimulanser för den befintliga bilparken. Socialdemokraterna har hänvisat till övergången till nya bilar och stimulanserna för att så snabbt som möjligt få människor att köpa dessa bilar. Finansministern finner nu att det enligt hans uppfattning, av bl.a. finanspolitiska skäl, är angeläget att bromsa konsumtionen och föreslår en höjd accis. Nu står mot varandra två motstående intressen. Birgitta Dahl vill stimulera folk att köpa nya bilar, och finansministern vill försvåra dessa möjligheter. Miljöministerns ambitioner neutraliseras av finansministerns förslag. En konsekvent miljösyn måste innebära att den får genomsyra hela förvaltningsapparaten. Förutom det område som miljöministern basar över måste miljöaspekter också finnas med över hela fältet. De måste också finnas med i finanspolitiken. Så är inte fallet i det förslag som jag refererar till. Det vore av mycket stort intresse — och det ligger inom frågans ram — att få höra om finansministern något ville utveckla hur han ser på möjligheterna att ta miljöhänsyn också i finanspolitiken. Jag vet att det finns svårigheter, men det vore intressant att få denna fråga något belyst i dag.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har, mot bakgrund av att förslag till förändringar i kapitalbeskattningen av jordbruksoch skogsfastigheter aviseras i kompletteringspropositionen, frågat mig vad som avses med passivt ägande och med förvärv av kapitalplaceringsskäl. Innan beredningen av det aviserade förslaget har avslutats ser jag inte som meningsfullt att föra en fristående diskussion om den närmare innebörden av uttrycken passivt ägande och förvärv av kapitalplaceringsskäl.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Då jag inte fått något besked är jag naturligtvis besviken. Det är säkerligen också många ägare av jordoch skogbruksfastigheter. Det är högst otillfredsställande att, som finansministern gör, skapa oro ii en stor yrkeskår genom att avisera ett lagförslag och inte säga något om hur det skall utformas. Det enda man kan konstatera med anledning av den information som finansministern hittills har lämnat är att en eventuell lagändring kommer att medföra ökat krångel och mycket svåra gränsdragningsproblem. Likformig och rättvis taxering kan inte upprätthållas i det här avseendet. Vi moderater tar bestämt avstånd från den aviserade skattehöjningen. Det finns enligt vår uppfattning inget skäl till en sådan förändring. I stället bör förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i små och medelstora företag avvecklas i enlighet med vad företagskattekommittén har föreslagit. Regeringen har nyligen i en proposition till riksdagen i syfte att stimulera till ökad skogsavverkning föreslagit ändring av bestämmelserna om uttag av egenavgifter i förvärvskällan jordbruksfastighet. Intäkter som är hänförliga till egenverksamhet uppgående till högst 15 000 kr. avgiftsbefrias, och inkomsten blir i det fallet ej heller pensionsgrundande. Hederligheten bjuder att finansministern svarar ett klart ja eller nej på fråga om motsvarande bestämmelse kan ligga till grund för att påstå att passivt ägande föreligger. Varför lever inte finansministern upp till talet om en förenkling inom skatteadministrationen och avstår från den aviserade lagändringen?

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat utrikesministern om sammansättningen av Swedfunds styrelse. Då Swedfunds verksamhet ingår i biståndet har frågan överlämnats till mig. Gunnel Jonäng frågar, om det kan anses förenligt med jämställdhetssträvandena i vårt land och med tonvikten på kvinnoinriktat bistånd, att det inte ingår någon kvinna i Swedfunds styrelse. Mitt spontana svar är nej, men jag vill samtidigt nyansera något. Gunnel Jonäng utgår i sin fråga enbart från de ordinarie ledamöterna i styrelsen. Bland de personliga suppleanterna återfinns fyra kvinnor, så när styrelsen träffas är den ändå inte en kompakt manlig församling. I Swedfunds styrelse skall enligt stadgan finnas företrädare för industri, bankoch kreditväsende, liksom för kooperation och facklig verksamhet. Jag tvingas konstatera, att dessa områden är starkt mansdominerade i det svenska samhället. Bristen på jämställdhet återspeglas i de nomineringar vi fått på kandidater från berörda parter och begränsar också mina möjligheter att hitta alternativ. Jag kan ändå lova Gunnel Jonäng att aktivt söka kvinnliga kandidater så snart det blir aktuellt med någon nytillsättning i styrelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Jag förstår att det känns litet genant för biståndsministern att behöva medge att det inte ingår någon kvinna i Swedfunds styrelse, och dessutom veta med sig att man själv bär ansvaret för detta trista faktum. Det var ändå så sent som i vintras som det skedde förändringar i styrelsen. Det borde ha ringt en liten klocka då i biståndsministerns öron. Biståndsministern talar om de många kvinnorna som är suppleanter. Det förbättrar inte saken, utan snarare tvärtom, för det måste innebära en något märklig uppfattning om kvinnor, nämligen att kvinnor inte är tillräckligt bra för att bli ordinarie i styrelsen. Det är att hamna ur askan i elden. Företrädare för industrin skall finnas i styrelsen. Ja, men det finns ändå i dag också många kvinnliga företagare som är dugliga. Om olika parter skall föreslå kandidater brukar det bli två namn — en man och en kvinna — att välja på, så det borde ha funnits ett urval. Det är inte så många år sedan ordet kvinna knappast fanns med i biståndsbudgeten. Genom motioner och påverkan, inte minst från centerpartiet, arbetar vi nu med ett kvinnoinriktat bistånd. Biståndsministern skriver själv i år i propositionen härvidlag: Kvinnornas roll i u-länderna och i biståndet är något som jag särskilt vill framhålla. Det är naturligtvis mot den bakgrunden nödvändigt att man har med kvinnor och kvinnors värderingar och erfarenhet i alla biståndsorgan. Det är en föråldrad uppfattning att kvinnor inte är lika duktiga som män. Nu avger biståndsministern här ett löfte att aktivt söka kvinnliga kandidater. Jag skall därför göra pinan kort och ha förhoppningar om att det snart skall gå att hitta någon kvinna i styrelsen.
Ledningen för SSAB-Luleåverken tycks vara fast besluten att lägga ner finvalsverket i Luleå. Dessutom kommer ytterligare rationaliseringar att ske som medför personalminskningar. Totalt kan detta innebära att minst 700 jobb försvinner vid Luleåverket. Är industriministern beredd att ta initiativ så att ingen av de anställda vid SSAB avskedas utan att annat arbete erbjuds på hemorten?
Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att ingen av de anställda i SSAB avskedas utan att annat arbete erbjuds på orten. MBL-förhandlingarna om den föreslagna strukturplanen för SSAB har nu avslutats även beträffande Luleåverken. MBL-förhandlingarna rörande trygghetsfrågorna har ännu inte påbörjats. Förarbetet med att skapa ny sysselsättning vid berörda ståloch gruvorter har redan inletts. Regeringen har bl.a. tagit initiativ till en central arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att föreslå utvecklingsåtgärder för näringslivet och arbetsmarknaden i Luleå, liksom i Borlänge och Västerbergslagen.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Uppgiften att genom utvecklingsåtgärder för näringslivet och arbetsmarknaden i Luleå ge kompensation åt 700 människor är naturligtvis inte lätt. Det går knappast att locka småföretag och tro att man därmed kan ersätta en industri av detta slag. Det behövs alltså mycket pengar. Vad kostar nyinvesteringar? Låt mig ta ett exempel från min hemort. I Timrå byggde SCA-Östrand om sin anläggning för drygt 1 miljard kronor. Det medförde visserligen inga nya arbeten — tvärtom. Syftet var en rationalisering, och man minskade i stället antalet anställda. Men en massafabrik kostar tydligen drygt 1 miljard kronor. Jag föreställer mig att investeringar av det slag som skulle behövas i Luleå uppgår till motsvarande belopp. Jag är alltså inte lugnad av industriministerns svar. Det som krävs för Norrlands del är naturligtvis systemlösningar av andra digniteter än vad som kanske har föresvävat industriministern i detta fall.
Herr talman! Jag har i mitt svar klarlagt att arbetet redan har börjat på att ta fram insatser för utveckling av näringsliv och arbetsmarknad på de orter som drabbas av SSAB:s strukturåtgärder. Jag kan försäkra att vi inte kommer att lämna vare sig berörda orter eller berörda människor i sticket. Regeringen har vid flera tidigare besvärliga neddragningar visat att vi menar allvar med detta. Jag tror också att Jan Jennehag bör ha goda erfarenheter just från sin hemkommun Timrå av att det går att med samhällsåtgärder och insatser från alla berörda åstadkomma en breddad näringslivssektor och därmed också en bättre framtid för de människor som berörs.
Herr talman! Industriministern har alldeles rätt. Naturligtvis har de åtgärder som han anger vad gäller Timrå haft effekt. Det är ingen tvekan om att det är ett exempel på lyckade satsningar. Det som är svårigheten i Luleå är naturligtvis att det i norra delen av landet - jag menar nu verkligen norra delen — finns så få andra traditionella lokaliseringsfaktorer som är attraktiva. Därför fordras en aktivitet från samhällets sida av ett annat slag än de lyckade satsningar som industriministern hänvisade till.
Herr talman! Jag är tacksam för Jan Jennehags erkännande att regeringens insatser i Timrå har gett effekt och för det höga betyg som han har utfärdat, att det går att med samhällsinsatser åstadkomma ett nytt näringsliv och nya jobb. Jag hoppas att han för budskapet vidare till Paul Lestander i Norrbotten, att regeringen med framgång har satt in åtgärder för att klara svåra strukturomvandlingsproblem. Men efter detta skall jag gärna ge ett erkännande åt Jan Jennehag för hans argumentering, att det är utomordentligt svårt att åstadkomma företagseta
Poliensförsakring Herr talman! I det sista vill jag också instämma och hävda att det är endast genom samhällsinsatser som vi kan skaffa nya arbeten i Norrbotten.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder regeringen vill vidta för att självrisken inom patientförsäkringen skall drabba den som tecknat försäkringen och inte den skadade. Någon särskild författningsreglering av skador som uppstått genom felaktig medicinsk behandling finns inte, utan skadeståndsfrågor inom hälsooch sjukvårdens område skall bedömas enligt bestämmelserna i skadeståndslagen. Detta innebär att den skadelidande för att få ersättning i allmänhet måste kunna visa att skadan orsakats genom fel eller försummelse från vårdpersonalens sida. Sedan den 1 januari 1975 finns dock en särskild ansvarsförsäkring för hälsooch sjukvården, kallad Patientförsäkring vid behandlingsskada. Försäkringen meddelas av ett konsortium av försäkringsbolag, och bl.a. samtliga sjukvårdshuvudmän har frivilligt anslutit sig till försäkringen. Ersättning från patientförsäkringen utgår utan att den skadelidande behöver bevisa att förutsättningar för skadeståndsansvar föreligger. Eftersom patientförsäkringen tillkommit avtalsvägen, ankommer det inte på regeringen att uttala sig om det försäkringsavtal som sjukvårdshuvudmännen tecknat eller om tillämpningen av detta. Jag vill erinra om att riksdagen så sent som i höstas tagit ställning till motioner om försäkringen och då inte funnit att det behövdes några åtgärder från riksdagens sida. Jag kan avslutningsvis nämna att det för försäkringen finns en särskild samrådsgrupp, i vilken ingår företrädare för de avtalsslutande parterna. Denna grupp har till uppgift att fortlöpande följa utvecklingen och när det är motiverat ta initiativ till förändringar av ersättningsbestämmelserna.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Landstingen har tecknat patientförsäkringen efter rekommendation av Landstingsförbundet, och i den rekommendationen finns det inskrivet att innan ersättningen utbetalas skall den skadade betala självrisken, för närvarande 1 000 kr. Det har förvånat mig och många andra att det är på det sättet. Det är alltså den skadade, den som har fått rätt till ersättning, som skall betala självrisken. Man får ta risken vid behandling av exempelvis en 101 landstingsläkare att få en skada, kanske för hela livet, och om den tråkiga händelsen inträffar dessutom betala en självrisk. Självrisken skall inte betalas av den som tecknat försäkringen, nämligen landstinget, utan av den som tillerkänts ersättningen. Det förfaringssättet rimmar väldigt dåligt med hur andra försäkringar fungerar. Dessutom har detta påfund inte kommit till av ekonomiska skäl. För landstingen är det ju fråga om en ytterst liten summa. Det handlar egentligen om felräkningspengar. Jag skulle vilja påminna socialministern om att de drabbade människorna inte har slutit något avtal. Det måste väl ändå vara en uppgift både för riksdagen och regeringen att ta till vara dessa människors rättigheter. Socialministerns svar visar inte på någon väg att komma fram, men jag skulle ändå vilja fråga som avslutning: Tycker statsrådet verkligen att människor som skadas inom vården också skall betala landstingens självrisk? På vilka grunder skall de göra det och av vilka skäl? Du som är skadad skall också betala självrisken! Är det vad vi skall säga till de här människorna?
Herr talman! Jag vill erinra om att det hela tiden har funnits självrisk i det här systemet. Sedan den 1 juli 1985 utgör självrisken 5 96 av basbeloppet vid skadetillfället. Som jag har sagt i mitt svar, har patientförsäkringen tillkommit genom avtal. Riksdagen har också sagt, när den här frågan behandlades för någon tid sedan, att såväl patientförsäkringen som läkemedelsförsäkringen får anses i allt väsentligt tillgodose krav som ställs. Riksdagen har inte ansett att det behövs några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag är medveten om att det har funnits självrisk sedan en tid tillbaka. Jag vet också att den nyligen har höjts med 100 96 från 500 till 1 000 kr. Jag tycker att det här är en märklig fråga. Självriskkostnaderna som landstingen betalar är ju väldigt låga. Det handlar om 50 000 å 60 000 kr. om året för ett landsting. Det är, som jag sade tidigare, felräkningspengar. Man skall också ha klart för sig att människorna som tillerkänns ersättning har haft extra kostnader på grund av skadan — resekostnader, inkomstbortfall under en lång behandlingstid osv. Därför borde man se efter om det inte går att komma fram på andra vägar. Jag tycker att socialministern borde fundera på om det inte är möjligt att i stället säga att man kunde låta bli att betala ut småsummor, exempelvis upp till 1 000 kr. Det vore vettigare än att tillämpa ett system med självrisk.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att ändra på det förhållandet att en studerande som har en vilande sjukpenninggrundande inkomst från förvärvsarbete före studietiden blir av med den om vederbörande inte ansöker om och får beviljat studiemedel. Bestämmelserna om vilande SGI bygger på att beviljat studiestöd skall utges även för sjukperioder under utbildningstiden. Ett enkelt sätt att avgöra om en person studerar är om vederbörande uppbär studiestöd, eftersom försäkringskassan får uppgift om detta från centrala studiestödsnämnden. Den som inte ansöker om eller beviljas studiestöd måste förutsättas försörja sig på något annat sätt. Sker detta genom förvärvsarbete blir han SGI placerad på grundval av inkomsten från det arbetet. Eftersom sjukpenningen avser att kompensera för ett inkomstbortfall till följd av sjukdom bör ersättningen i det senare fallet baseras på denna arbetsinkomst. Jag finner för närvarande inget skäl att föreslå någon ändring i denna ordning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är att det skulle innebära en förbättring när riksdagen förra våren biföll regeringens förslag om ett förbättrat försäkringsskydd vid sjukdom under sommarferier för dem som har en vilande sjukpenninggrundande inkomst som är högre än den sjukpenninggrundande inkomsten under studietiden. Förbättringen innebär att den vilande sjukpenninggrundande inkomsten aktiveras under sommarferier och vid föräldraledighet. Jag hade då inte klart för mig att den studerande skulle vara tvungen att låna pengar av staten för att få denna förmån. Det står i lagen om allmän försäkring 3 kap. 5 § ”studier, för vilka han uppbär studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd”. I praktiken innebär detta att om en studerande anser sig inte behöva studiemedel eller under någon del av studietiden försöker att klara sig på egen hand, t.ex. genom att använda eget sparkapital, försvinner den vilande sjukpenninggrundande inkomsten. Så gör också kapitalet. Statsrådet säger att om man inte söker eller beviljas studiestöd, måste man förutsättas försörja sig på annat sätt. Annat sätt kan faktiskt vara att leva på eget sparkapital. Enligt mitt sätt att se straffas alltså den som försöker hålla nere sina studieskulder.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om hur jag bedömer arbetssituationen inom den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten inför sommaren och om de rättspsykiatriska klinikerna och de tre stationerna kommer att arbeta med fullgod kapacitet. Som framhållits i frågan har förhållandena inom rättspsykiatriska undersökningsverksamheten varit mycket problematiska under senare år. Regeringen har i skilda sammanhang uppmärksammat problemen, och i anslutning till det arbete som pågår med att reformera lagstiftningen om den psykiatriska tvångsvården förbereds bl.a. en organisationsförändring som syftar till en närmare samordning mellan vårdoch undersökningsverksamheterna. Enligt regeringens bedömning bör reformen kunna skapa förutsättningar för att långsiktigt lösa problemen vad gäller de rättspsykiatriska undersökningarna. Parallellt med dessa långsiktiga initiativ har socialstyrelsen på regeringens uppdrag vidtagit åtgärder för att effektivisera verksamheten, och indikationer finns på att undersökningstiderna har minskat samt att väntetiderna i häkte börjar kunna reduceras. Liksom för andra verksamheter som har motsvarande karaktär kan självfallet sommarsemestrarna innebära vissa störningar. Utifrån tidigare erfarenheter beslutade socialstyrelsen inför föregående sommar att begränsa sommarstängningarna och har inför kommande sommar beslutat om ytterligare begränsningar. Enligt min bedömning har socialstyrelsen vidtagit de åtgärder som är möjliga att genomföra för att bibehålla kapaciteten inom den reguljära organisationen under sommaren. Eftersom det finns indikation på att undersökningstiderna börjar minska bör arbetssituationen kunna förbättras avsevärt denna sommar i förhållande till vad som varit fallet under sommarmånaderna tidigare år.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag tycker att det var ovanligt magert. Jag vill ställa frågan till statsrådet: Vem känner ansvar för rättspsykiatrin i landet? På socialstyrelsen tvår man sina händer, på socialdepartementet likaledes. Frågar man sjukvårdsdirektionerna, som är närmast vårdklientelet och vars resurser är starkt begränsade, får man till svar att personalen där känner vanmakt inför dagens läge och särskilt inför sommaren. Frågar man statens förhandlingsnämnd blir svaret att förhandlingar pågår på uppdrag av regeringen. Det har gått så långt att chefen för kriminalvården har vänt sig till JO och efterfrågat åtgärder. I Umeå står sedan 1978 en nybyggd klinik redo att starta verksamhet. Kommer den att få celebrera tioårsjubileum — fira kan man väl knappast säga i detta sammanhang? Detta är exempel på en verklig långbänk och bristande beslutsamhet från regeringens sida. Känner socialministern ansvar för rättspsykiatrin? Jag har frågat detta av tre skäl — humanitära skäl, rättssäkerhetsskäl och ekonomiska skäl. 50 personer står nu i kö inför sommaren. Jag vill dessutom fråga om det blir särskilda avtal till sommaren för Prot. 1986/87:129 Västerbottens och Östergötlands läns landsting, med tanke på det behovsom 22 maj 1987 alltid uppstår på sommaren. Detta visar på en bristande beslutsamhet från regeringens sida. Frågan är också föremål för granskning hos riksdagens revisorer. Jag upprepar min fråga till socialministern: Kommer det ett särskilt avtal till sommaren för Västerbottens och Östergötlands läns landsting?
Herr talman! Jag tror inte att någon tvår sina händer i detta sammanhang. Jag har klart redovisat i mitt svar att det finns problem inom denna verksamhet. De har också varit föremål för diskussioner inom socialutskottet. Förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och Västernorrlands och Östergötlands läns landsting pågår. Under den tid då förhandlingar pågår kan jag naturligtvis inte redovisa vad resultatet blir och när resultatet blir klart. Det får vi avvakta. En intensiv verksamhet pågår. Socialstyrelsen har under årens lopp vidtagit en hel del åtgärder och planerar ytterligare åtgärder. Det pågår en hög aktivitet för att försöka komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Aktiviteten kan inte vara särskilt hög. Jag ställde en fråga om rättspsykiatrin i december 1985. Socialministern svarade då att regeringen hade lämnat uppdrag till statens förhandlingsnämnd om ett överförande av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten till landstingskommunerna. Det har gått två och ett halvt år sedan dess, utan resultat. Jag förmodar att det var en felsägning från socialministerns sida när hon sade Västernorrland. Det var väl Västerbotten det gällde? Riksdagen har krävt att regeringen skall återkomma med förslag om ökade resurser till rättspsykiatrin. Det var dessutom ett enhälligt uttalande. Jag vidhåller med skärpa min uppfattning, att det är en brist att regeringen inte klarar av den svåra situationen inom rättspsykiatrin. Detta är föremål för JO:s granskning. Så här kan det inte få fortsätta. Om förhandlingarna har pågått i tio år kan man inte tala om någon vidare skärpning på den punkten.
Herr talman! Jag beklagar, det var en felsägning. Det skall vara Västerbottens län. När det gäller förhandlingar, Ulla Orring, är det inte bara en part. Det är i varje fall två parter inblandade för att man skall kunna få ett resultat.
Herr talman! Ja, socialministern, det är två parter, men den ena parten förhandlar på uppdrag av regeringen. Enligt vad som framkom vid föredragningen av en representant för statens förhandlingsnämnd är det regeringen som ger direktiv för hur förhandlingarna skall skötas. Får man inga klara direktiv, sköts inte förhandlingarna på det sätt som man från rättspsykiatrins 105 sida kan önska. Socialministern måste väl erkänna att de förhandlingar som för Umeås del har pågått i tio år men ännu inte lett till några resultat visar på regeringens bristande handlingskraft.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra förhållandena för privatpraktiserande sjukgymnaster så att de kan verka vidare. Som exempel på deras svåra situation nämner Jonsson att Sveriges största privatpraktik för sjukgymnaster, Centrum Fysioterapi i Stockholm, inte kan drivas vidare på grund av den låga ersättningen från sjukförsäkringen. Riksförsäkringsverket har nyligen träffat en överenskommelse med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund om att ersättningen från sjukförsäkringen enligt den s.k. behandlingstaxan bör höjas med i genomsnitt 5,8 90 för en period av ett år räknat fr.o.m. den 1 juli 1987. Detta förslag kommer att behandlas av regeringen inom kort. Denna föreslagna nivåhöjning bygger bl.a. på den löneutveckling som skett för sjukgymnastkollektivet och den kostnadsutveckling i övrigt som inträffat eller beräknas inträffa under taxeperioden. Det är givetvis så att beräkningar av detta slag inte kan ta hänsyn till att det finns privatpraktiker som har betydligt större kostnader än andra, t.ex. för lokaler. Taxenivån kan med andra ord inte grundas på sådana mottagningar som är etablerade i Stockholms innerstad och som till följd härav har mycket höga lokalkostnader.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan, men jag är bekymrad över detsamma. Av allt att döma tar statsrådet inte problemet på allvar, i varje fall ger hon inte uttryck för detta i svaret. Om en månad lägger den största privata praktiken när det gäller sjukgymnastik i Stockholm, Centrum Fysioterapi, ned sin verksamhet. Ersättningstaxan är för låg är motivet till nedläggningen. De låga ersättningstaxorna drabbar inte enbart denna anläggning och verksamhet i centrala Stockholm. De privatpraktiserande sjukgymnasterna klagar över lag över att de inte kan få ekonomi på sin verksamhet beroende på de låga taxorna. Det gäller en kvalificerad yrkeskår, som utgör en viktig del av den totala hälsooch sjukvården. Vi vet att det är långa köer till sjukgymnastpraktiker i dag i olika delar av vårt land. Det finns ca 1500 privatpraktiserande sjukgymnaster i öppen vård. De utför ungefär 45 20 av öppenvårdsbehandlingarna. En stor del av de totala antalet behandlingar utförs alltså av privatpraktiserande sjukgymnaster. Det ar en ohållbar situation att vi inte kan se över taxorna så att denna viktiga yrkesgrupp får en rimlig möjlighet att leva vidare. Tyvärr har det inom den svenska hälsooch sjukvården uppstått en politiskt förorsakad kris på många områden. Vi är på väg mot en kris även när det gäller sjukgymnasternas situation. Jag vill därför fråga: Anser verkligen statsrådet att taxan är acceptabel och att nedläggningen av verksamheten i Stockholms centrum är en engångsföreteelse inom kåren?
Herr talman! Jag tar verkligen detta problem på allvar och anser att det gäller en kvalificerad yrkeskår. Jag är medveten om att den gällande taxan kan bidra till att vissa privatpraktiserande sjukgymnaster har sämre ekonomisk situation än andra. Vid kontakter med Sjukgymnastförbundet har man kunnat konstatera att det finns behov av en successiv översyn av taxans konstruktion. I den överenskommelse som nyligen har träffats mellan riksförsäkringsverket och Sjukgymnastförbundet ingår vissa förändringar som förbättrar situationen. Jag utgår från att man även i kommande överläggningar kommer att diskutera ytterligare förändringar av det slag som har blivit ett resultat av årets överläggningar.
Herr talman! Sjukgymnastförbundet klagar och säger att man från riksförsäkringsverket bara har fått ett meddelande om hur taxan skall se ut. Man har ställts inför ett diktat. Det har inte varit fråga om några förhandlingar. Enligt uppgift från samma förbund har man sedan 1977 egentligen förlorat 60 20 av taxevärdet. Det är alldeles uppenbart att detta skapar en krissituation inom denna viktiga yrkesgrupp. Patienterna blir lidande parallellt med dem som utövar yrket. Jag tolkar statsrådets senaste svar som att statsrådet ändå är beredd att i någon mån se på dessa saker. Jag vädjar till statsrådet: Gör det snabbt och utgå från det faktiska läget att vi måste ha privatpraktiserande sjukgymnaster kvar. Vänta inte så länge att flera verksamheter tvingas lägga ner och flera sjukgymnaster söker sig till andra yrken. Därmed skapas ju ännu längre köer för patienterna.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta i anledning av oroande tecken på ökning av alkoholkonsumtionen så att Sveriges åtagande beträffande WHO-målet om en 25-procentig minskning till år 2000 skall bli en verklighet. Konsumtionen av alkoholdrycker bedöms ha ökat under åren 1985 och 1986. Denna bedömning har gjorts bl.a. mot bakgrund av försäljningsökningar under dessa båda år. Med anledning av detta höjdes skatten på alkoholdrycker fr.o.m. den 1 januari 1987 . Priset på spritdrycker höjdes med drygt 11 96 och på vin och starköl med knappt 6 9. Som Elver Jonsson väl vet pågår ett omfattande arbete för att komma till rätta med alkoholskadorna och för att minska alkoholkonsumtionen. Socialstyrelsen och CAN bedriver verksamhet på ett brett plan som syftar till att begränsa alkoholkonsumtionen. Folkrörelserna och organisationslivet bedriver ett viktigt drogförebyggande arbete, för vilket det utgår statligt stöd. Det alkoholoch narkotikapolitiska rådet, som är knutet till regeringen, har nyligen ombildats. Samtidigt har en särskild beredningsgrupp inrättats inom rådet med uppgift att intensifiera och utveckla de opinionsbildande insatserna. Gruppens arbete är särskilt inriktat på att begränsa konsumtionen i ungdomsgrupperna. Socialstyrelsen och rikspolisstyrelsen skall inom ramen för särskilt regeringsuppdrag genomföra åtgärder i samband med midsommarhelgen och andra festdagar för att förebygga oroligheter och ordningsproblem. I detta arbete är det viktigt med insatser för att begränsa alkoholkonsumtionen. Det pågår alltså ett aktivt arbete för att nedbringa alkoholkonsumtionen. Jag följer utvecklingen med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Jag tackar socialministern för detta riksmötets sista frågesvar. Alla länder har för hög alkoholkonsumtion. Sverige har erkänt detta genom att sätta ett högt alkoholpolitiskt mål. Det fastslogs i ett riksdagsbeslut 1977. Världshälsoorganisationen har uppmanat sina medlemsländer att minska alkoholkonsumtionen med hela 25 6 fram till år 2000. Även detta mål har Sveriges riksdag och regering ställt sig bakom. Det som föranleder min fråga och som gör att jag känner mig orolig är att vi är på väg att missa både det svenska målet och WHO-målet. Nu redovisar statsrådet att konsumtionen av alkoholdrycker har ökat. Men det har även skett en prishöjning av alkoholdryckerna. Av svaret framgår emellertid att regeringen inte reagerade särskilt snabbt. Det var alltså ett sent ingripande, och enligt min mening var det alltför försiktigt, för att inte säga passivt. Statsrådet ger i svaret även ett erkännande till folkrörelserna och organisationslivet. Jag tror att det är viktigt att ha den insikt som fru statsrådet har, men eftersom statsrådet gör påpekanden om det statliga stödet måste jag säga att det hittills har varit alltför litet — en del stödformer har t.o.m. dragits in ganska nyligen. Jag skulle vilja fråga statsrådet om hon inte, förutom att följa detta med uppmärksamhet, skulle kunna ge en liten signal om att det vore rimligt att ha en hög operativ beredskap utöver den som det talas om i svaret, nämligen att rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen skall ha särskilda uppdrag inför en del helger, osv. Jag tror att detta arbete behöver bedrivas gemensamt av Prot. 1986/87:129 regering, riksdag, organisationer, folkrörelser, föräldrar och skolan. Men 22 maj 1987 någon litet tydligare och starkare signal från statsrådets sida än den som ges i
Herr talman! Man kan notera att alkoholförsäljningen har minskat under tiden januari till april med 1,7 20. Det är svårt att säga om detta kommer att hålla i sig. Men jag tycker att vi skall notera detta. Det är viktigt att det är denna beredningsgrupp och folkrörelserna tillsammans som arbetar för att intensifera det här arbetet och tar tag i dessa frågor. Denna beredningsgrupp är ju ett organ som är direkt underställt regeringen. Både Sten Wickbom och jag följer mycket noga de uppdrag som socialstyrelsen och rikspolisstyrelsen fick i samband med de händelser som inträffade kring midsommarhelgen förra året. I början av juni, inför midsommarhelgen, skall vi göra vissa besök inom olika områden för att ta reda på vilka åtgärder som man har vidtagit för att motverka de händelser som inträffade förra året. Det finns således en ständig bevakning och uppmärksamhet från regeringens sida när det gäller dessa frågor:
Herr talman! Jag tackar statsrådet för de kompletterande beskeden. Jag upplever det som om man går i rätt riktning. Jag tror att de planerade besöken är värdefulla och nyttiga för både besökta och besökare. Jag tror inte att det vore i vägen om statsrådet Gertrud Sigurdsen — som har svenska folkets öra i denna fråga, eftersom den berör praktiskt taget alla människor — gjorde ett klart uttalande om allas vårt ansvar i detta sammanhang. Jag nämnde ju att det inte bara handlar om regering och riksdag, utan det handlar om hela svenska folket. Den begränsning som statsrådet talade om är alltför liten. Vi skall ju minska alkoholkonsumtionen med en fjärdedel under ett fåtal år. Det behövs alltså betydligt större förändringar innan vi kan säga att vi är nöjda. Jag önskar ändå socialministern framgång i det arbete som hon nu planerar, även om jag har önskemål om att man skall öka tempot och engagemanget i dessa mycket viktiga frågor.

Herr talman! Gunnar Hökmark har ställt följande frågor till finansministern: 1. Är han beredd att föreslå inrättandet av en etisk kommission med uppgift att fortlöpande granska fondernas affärer? 2. Är han beredd att nu vidta åtgärd som gör att avtalsvillkoren i samband med optionsaffären med Handelsbanken blir offentliggjorda för allmänheten? 3. Är han beredd att lämna förslag till riksdagen som stoppar fondernas möjligheter att äga aktier i tidningsoch opinionsbildande företag? 4. Är han beredd att låta utreda i vilken omfattning de små och medelstora företagens investeringsmöjligheter drabbats av tvånget att finansiera fondernas aktieköp? 5. Ärhan beredd att vidta åtgärder för att öka fondernas öppenhet gentemot allmänheten? 6. Är han beredd att till riksdagen lämna en redogörelse för i vilken mån löntagarfondernas existens haft en återhållande effekt på löneutvecklingen? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag vill först allmänt deklarera att det enligt min mening är angeläget att löntagarfonderna, inom ramarna för vad som anges i lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden, skall kunna arbeta under samma villkor som gäller för alla andra placerare på aktiemarknaden. På de konkreta frågorna vill jag svara följande. Fråga 1: För varje löntagarfondsstyrelse har regeringen förordnat tre revisorer, som har till uppgift att granska styrelsens förvaltning. Revisorernas berättelse och fondstyrelsernas förvaltningsberättelse överlämnas till regeringen som sedan skall avgöra frågan om fastställelse av balansräkning en. Riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket skall varje år var för sig göra en utvärdering av bl.a. löntagarfondsstyrelsernas förvaltning av tilldelade medel. Regeringen skall förordna — och har också möjlighet att entlediga— ledamöter och suppleanter i löntagarfondsstyrelserna. I riksdagsarbetet blir fondstyrelserna och deras förvaltning föremål för återkommande behandling, bl.a. genom frågeinstituten. Inom regeringskansliet övervägs för närvarande också ett förslag om att den granskning som riksdagen i dag gör av fjärde fondstyrelsen skall utsträckas till att gälla samtliga fondstyrelser. Mot bakgrund av vad jag inledningsvis har anfört ifrågasätter jag starkt värdet av att tillskapa ytterligare ett kontrollorgan med ensidig inriktning på löntagarfonderna. Regeringens slutliga ställningstagande kommer att redovisas i samband med beredningen av det förslag som jag nyss har nämnt. Jag vill i sammanhanget erinra om att den kommitté som har fått i uppdrag att göra en översyn av värdepappersmarknaden också kommer att göra en utvärdering av de självreglerande åtgärder som har vidtagits på marknaden när det gäller normbildning och kontroll. Bl. a. har kommittén fått i uppdrag att belysa vilken ställning som Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets börskommitté och Föreningen auktoriserade revisorer bör ges i detta sammanhang. Frågorna 2 och 3: Med hänvisning till vad jag inledningsvis har anfört är svaret på dessa båda frågor nej. Fråga 4: Enligt min mening finns det inte något behov av en sådan utredning. Svaret är därför nej. Fråga 5: Jag har ovan redovisat vilken omfattande kontroll som sker beträffande löntagarfonderna. Redan genom den kontrollen är det enligt min mening väl sörjt för behovet av insyn i hur fonderna bedriver sin verksamhet. Till detta kommer att tryckfrihetsförordningen gäller för löntagarfonderna. Det innebär att allmänheten har rätt att få del av allmänna handlingar hos fonderna, med de begränsningar som sekretesslagen innebär. Allmänheten har således ytterligare en möjlighet till insyn, som saknar motsvarighet när det gäller möjligheterna till insyn hos andra placerare på aktiemarknaden. Fråga 6: Den här frågan har jag besvarat vid två tidigare tillfällen här i riksdagen, båda gångerna med anledning av interpellationer från företrädare för moderata samlingspartiet. Förekomsten av löntagarfonder och vinstdelningsskatt är endast en av många faktorer som kan påverka löneutvecklingen. Att i siffror ange i vilken omfattning en sådan påverkan har skett är inte möjligt. Jag vill allmänt konstatera att företagsvinster, löner och priser spelar en huvudroll i det ekonomiska samspelet. Det är min fasta övertygelse att införandet av löntagarfonder tillsammans med en rad andra vidtagna åtgärder har haft stor betydelse för den gynnsamma utvecklingen av Sveriges ekonomi under senare år.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Jag vill inledningsvis säga att jag tycker att det är viktigt att slå fast att löntagarfonderna infördes i strid mot vad en majoritet av svenska folket ville. Debatten gällde just den rädsla som många människor i Sverige har för att vi successivt skall ersätta det fria näringslivet med en politiserad statsförvaltning av ägandet. Ibland sägs det från de få fondanhängare som ändå finns: Se här, nu blev fonderna inte så farliga som ni påstod! Det är fel, eftersom fonderna är farliga, inte på grund av vad de är i dag utan på grund av att de kontinuerligt växer. Om år 1990 har en av skaparna och regissörerna av löntagarfonderna, P.-O. Edin, sagt följande i en TT-intervju: ”Då är fonderna tillsammans med fjärde AP-fonden en av de fem största aktieägarna på börsen.” Det är då, herr talman, som fonderna kan sätta makt bakom orden. Men redan i dag ser vi hur några av de värsta farhågorna besannas. hur en allt större del av vårt näringsliv ställs åt sidan när det gäller den normala insyn som finns i ett öppet samhälle. Vi har ingen kontroll av eller insyn i löntagarfonderna genom de normala former som finns när vi diskuterar politik, eftersom de står litet vid sidan om. Vi har inte heller den insyn i och kontroll av dem som den normala marknaden ger. Som delägare i löntagarfonderna har man inte någon möjlighet att sälja sin del om man är missnöjd med den insyn och den information som man får, eftersom vi alla är delägare i löntagarfonderna oavsett om vi vill eller ej. Det är därför litet patetiskt när statsrådet hänvisar till att man genom offentlighetsprincipen har en större insyn i löntagarfonderna än i näringslivet i övrigt. Herr talman! Jag har här ett protokoll från den Mellansvenska löntagarfondens styrelsesammanträde den 25 april 1986 i Hedemora. Det illustrerar den insyn som Bengt K. Å. Johansson menar att vi som medborgare har i löntagarfonderna. Av protokollet får man veta att styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet. Jag får vidare veta att ett antal generella informationer om vissa principer lämnades. Sedan är 6, 7, 8 och 9 §§ hemligstämplade. På slutet får man veta en enda sak — det enda beslut jag får ta del av — nämligen att styrelsen beslutat att fondens nästa sammanträde skall hållas den 2 juni 1986 i Karlstad. Mötet skall börja med en gemensam middag söndagen den 1 juni på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad. Detta är den enda insyn som jag som medborgare får i vad löntagarfonderna beslutade, åtminstone om jag läser detta protokoll. Det imponerar inte, Bengt K. Å. Johansson, även om jag givetvis hoppas att middagen på Hotell Gustaf Fröding var god. Vi kan nu även ta del av att det finns ett slags gråzon mellan det politiska livet och näringslivet, som bl.a. har yttrat sig i optionsaffären med Svenska Handelsbanken, där det har blivit ett ömsesidigt intresse från vissa ledande personer i näringslivet och i den politiska förvaltningen att undanhålla och att hemlighålla. Man kan fråga sig om det är etiskt att löntagarfonderna med skattebetalarnas pengar gynnar vissa särskilda grupper, ledande befattningshavare i en större affärsbank. Man kan fråga sig om det är etiskt att ingå den typen av avtal. Men, för att föra debatten vidare, det intressanta är ju att det inte bara är de som har varit aktiva i den politiska debatten som har sagt detta. Även riksrevisionsverket har i ett utlåtande över fondstyrelsernas medförvaltning 1986 konstaterat att denna typ av riktlinjer inte finns och att denna typ av köpoptioner inte är omnämnd som en tillåten placering i allmänna pensionsfondens reglemente. Men riksrevisionsverket skriver också: ”De av Trefond Invest utställda optionerna är direkt riktade till enskilda privatpersoner och grupper. RRV är tveksamt till om löntagarfonderna skall sluta sådana avtal, eftersom de kan komma att ifrågasättas från etiska utgångspunkter. Motiven för och konsekvenserna av dessa avtal måste i så fall bedömas från fall till fall.” Det är bl.a. mot den bakgrunden som riksrevisionsverket rekommenderar att man tillsätter en normgivande nämnd för att granska löntagarfondernas verksamhet. Det är tråkigt att Bengt K. Å. Johansson intar denna attityd. Men det visar att man genom löntagarfonderna skapar ett slags symbios i makten i vårt samhälle mellan vissa personer i näringslivet och den politiska förvaltningens ledare. Det är inte bra för ett öppet samhälle och ett fritt näringsliv. Vi ser dessa avigsidor, men vi kan inte påstå att vi på något vis har sett att löntagarfonderna lever upp till de motiv som fondanhängarna angav för fondernas införande. Löneutvecklingen är knappast särskilt återhållsam. Finansministern har själv i samband med kompletteringspropositionen konstaterat att vi nu upplever ett trendbrott åt fel håll så att säga, när det gäller löneutvecklingen. Sedan löntagarfonderna infördes har vi haft en snabbare löneutveckling i Sverige än i andra länder. Vi konstaterar också att fonderna hämtar sina pengar från de små företagen, från entreprenörerna, som finansierar de gamla aktieägarnas nya kursvinster. Mot denna bakgrund är det lämpligt att fråga: Vad finns det egentligen för motiv, om det inte gäller makten, för att bibehålla löntagarfonderna?